Herr talman! Jag försöker göra mina repliker korta, eftersom det är många som har frågor. Är det så att sex talare ställer en mängd frågor till mig får uteblivna svar inte innebära att jag håller med talarna. Så enkelt får man inte göra det, Anne Wibble. Det vi nu arbetar med beträffande sysselsättningsfrågorna inom EU - och här är EU-kommissionen mycket aktiv - är att ta in en mängd saker som vi drivit länge från svensk sida, sådant som har varit lyckosamt i vår sysselsättningspolitik. Framför allt gäller det aktiv arbetsmarknadspolitik, aktiva åtgärder och satsning på människors kompetens. Det här kan man säga är kungslinjen. Sedan finns det en del andra saker, och bland dem finns det vissa som vi tycker mindre om. Det är bara så. Vi har malt fram det här och får så småningom en rekommendation, och det är klart att vi kommer att följa rekommendationen. Men det är en process fram till dess där alla regeringar har sina favoriter och sådant de tycker mindre om. Låt den här processen fortgå! Anne Wibble skall inte heller skriva in saker och ting i fördraget som inte finns där. Sänkta skatter på arbete har i varje fall inte jag återfunnit i fördraget. Sedan kom frågan om att få något EU-organ till Sverige. Jag hoppas att vi kan vara eniga om att vi skall göra allt vi kan för att få detta. Det vore bra för Sverige och ge arbetstillfällen, och det skulle också sätta oss på EU-kartan. Vi arbetar aktivt med det här, men det har än så länge inte funnits så många organ som varit möjliga att lokalisera hit. Nu finns det några stycken, och vi skall naturligtvis kämpa för dem. Det hoppas jag att vi skall göra tillsammans.
Herr talman! Det vore väl bra om regeringen arbetade aktivt och kanske lade på några extra kol, eftersom det uppenbarligen hittills inte har gått så bra att få hit ett EU-organ. Jag läste i tidningen en lång lista över olika institutioner som skulle inrättas, och jag tror att det finns en bred förståelse för att Sverige vill ha ett sådant organ. Vi får hoppas att regeringen fullföljer detta ordentligt. Det var ett mindre lyckat svar när det gäller frågan om jobben. Regeringen sade att man från svensk sida driver det som har varit framgångsrikt i den svenska politiken, nämligen arbetsmarknadspolitiken. Detta är tyvärr inte sant. Denna har pågått under väldigt många år, och resultatet nu är att det är ganska dystert på arbetsmarknaden. När det börjar komma fler jobb ser vi genast flaskhalsar dyka upp. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken tycker jag är viktig som princip, men jag tror inte att den inriktning den har haft i Sverige är något som manar särskilt mycket till efterföljd. Jag tycker att utrikesministern använde en faslig massa tid till att säga att man inte skall tolka uteblivna svar som svar. Det hade varit bättre om hon använt tiden till att försäkra att regeringen inte framöver avser att föra det här dubbelspelet: säga en sak i Allmänna råds och regeringskonferenssammanhang och sedan en annan här hemma. Detta är ju de facto vad som har hänt. Det finns en rad tidigare dokument från EU - Amsterdamfördraget, tillväxt och stabilitetspakten, Essenpunkterna - som alla har landat på precis samma slutsats när det gäller vad man rekommenderar för att skapa fler arbetstillfällen i Sverige, nämligen bl.a. lägre skatt på arbete och en flexibel arbetsmarknad. Regeringen har konsekvent motarbetat sådana förslag i Sverige. Därför ser det också ut som det gör. Det är väldigt dystert. Men man skall aldrig ge upp om att folk kan bättra sig. Det är möjligt att regeringen, efter att ha läst fördragstexterna och därtill hörande dokument ytterligare några gånger, så småningom inser att eftersom väldigt många bedömare envisas med att avge denna rekommendation för Sverige är det förmodligen ganska mycket som är sant i detta.

Herr talman! Det är på inget sätt något dubbelspel från svensk sida! De saker vi står för här hemma, inom sysselsättningspolitiken eller annat, de står vi också för inom EU. Sedan är frågan: Hur mycket av dem anammar vi i vår egen politik? Det har inte varit så att EU har haft en tydlig och klar sysselsättningspolitik. Det är ju det som har varit problemet. Nu kommer ambitionen att höjas. Länderna kommer att samarbeta mer. Vi kommer då naturligtvis också att vara mycket mer lyhörda för vad andra länder säger, också i de delar där vi kanske inte tidigare har agerat på precis samma sätt som en del av dessa länder. Det här ligger i samarbetets natur. Man tar och man ger. Men vi har funnit att vi har väldigt mycket att ge här. Sverige är känt för att ha hanterat sysselsättningsfrågorna på ett mycket bra sätt.

Herr talman! Vi är inte med, Lena Hjelm-Wallén, och bygger upp några besvikelseberg eller utövar någon form av jantelag och vill slå utrikesministern i huvudet med det. Det är inte det som det är fråga om här. Här är det fråga om att föra en saklig debatt och att tillstå att det finns olika sätt att se på saker. Då är det väl inte så självklart att man skall uttrycka en ståndpunkt som någon form av sanning, när man inte ens är säker på att det är det. I den här informationsbroschyren står det så här om offentlighetsprincipen, jag läser innantill: Nu införs en offentlighetsprincip som liknar den svenska. Genom att konkreta regler införs ökar säkerheten för medborgarna i EU:s hantering av öppenhetsfrågorna. Så står det: Nu införs. Går man vidare och tittar på artikel 255 finner man: Rådet skall inom två år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande fastställa allmänna principer och gränser för rätten till tillgång till handlingar. Inte ens när fördraget träder i kraft införs det som man i den här broschyren beskriver som nu, utan det är om två år. Och sedan skall institutionerna, som också skall omfattas av detta, utarbeta särskilda bestämmelser för hur det här skall gå till. Där finns det ingen tidsgräns alls. Då kan man inte skriva "nu införs". Om man läser detta och inte vet någonting annat tror man ju på det, att det nu införs. Vad bra, tänker man då. Sedan blir man väldigt besviken om verkligheten visar att det inte alls var så. Ett annat exempel rör passunionen. Där står det: De nya reglerna påverkar inte den nordiska passunionen. Hur sjutton kan man säga så från Utrikesdepartementet, när frågan inte ens är avgjord vad gäller Norge och Danmark, när folkomröstningen i Danmark inte är klar, när frågan om Norge och Island inte är avgjord? Hur kan man göra sådana tvärsäkra påståenden som att detta inte påverkar? Det finns en rad andra sådana exempel. Det gäller också rätten till asyl. Där säger man att det inte finns några inskränkningar. Men det finns andra uppfattningar. Om man då från riksdagens sida, vilket vi har gjort, kräver en allsidig och saklig redogörelse för förhållandena, kan man väl begära att Utrikesdepartementet i vissa frågor som man vet är kontroversiella säger att det finns olika uppfattningar om detta. Det är väl den enklaste sak i världen. Jag förstår inte varför vi med skattepengar skall behöva betala sådant som inte är sakligt. Och jag tycker att Utrikesdepartementet och utrikesministern gör sig själva en björntjänst och fyller på det förakt och den misstro mot politiker som finns hos folk, med all rätt när man ser den här typen av produkter. Därför har Vänsterpartiets Bengt Hurtig gjort en KU-anmälan, så utrikesministern får möjlighet att svara för detta en gång till. Vad gäller arbetslösheten säger inte jag att det är EU:s fel. Jag är inte dum i huvudet. Det är klart att det inte är en organisations fel, en organisation som har ett namn på ett papper. Sambanden ser ut så här: Den ekonomiska politik som förs inom EU i dag och som har förts under lång tid, vars huvudsakliga mål är prisstabilitet, har fått till följd att vi har fått en väldigt stor arbetslöshet i Västeuropa, en massarbetslöshet som inte tenderar att ge vika. Det är ett resultat av den ekonomiska politiken, vilken i sin tur är ett resultat av politiskt fattade beslut av ministrar och andra. Så är det ju. Det är ingen humbug det här, utan detta är en följd av politiskt fattade beslut. När det visar sig att den här politiken inte leder dit man vill, nämligen till att få ned arbetslösheten, måste man väl ändra sig och inte skriva in den som en grundlag och dessutom ansluta Sverige till denna fullständiga idioti. Jag tycker att vi skulle jobba ihop om att i stället lätta på banden till EU.
Herr talman! Det är regeringens sak att redovisa fakta, och fakta är t.ex. att principen om öppenhet och offentlighet nu skrivs in i det fördrag som vi talar om. När det har trätt i kraft är också den principen klar. Sedan är det en annan sak att det för en stor organisation som EU tar viss tid. Det skall anvisningar och annat till innan det de facto är på det sättet. Men principen är alldeles klar. Det är regeringens sak att redovisa fakta. Sedan vet vi allihop i den här salen att det finns en mängd uppfattningar om dessa fakta. Men regeringens och Utrikesdepartementets sak är att redovisa fakta, även om de inte alltid passar Gudrun Schyman. Beträffande sysselsättningsfrågorna vill jag säga att om Gudrun Schyman tror att vi bäst kan driva kampen mot arbetslösheten genom isolering, så hävdar jag att det är ett väldigt gammaldags sätt. Det kanske gällde någon gång för länge länge sedan, men definitivt inte i dag. Nu måste vi hjälpas åt. EU länderna måste hjälpas åt. Inte med överstatlighet i EU, utan EU-länderna tillsammans. De betyder så mycket för oss i vår handel och i den allmänna ekonomiska aktiviteten. Det är det vi vill ta fasta på. Sedan kan vi ge råd och stöd till varandra. Det som har fungerat i ett land kanske kan fungera i ett annat land också. Det som inte har fungerat kan också redovisas, så att man får hjälp och stöd i det här arbetet. Jag tror att det faktiskt är bra att hantera detta på ett praktiskt, pragmatiskt sätt. Sedan vet jag att Gudrun Schyman går till kamp mot priser som är stabila. Jag beklagar det. Jag tror att varje arbetarfamilj vet att det faktiskt är mycket viktigt att priserna är stabila. Det är då man får ut något av de pengar man tjänar.

Herr talman! Jag förstår att de som tittar på TV tycker att det blir en ganska förvirrad debatt. Moderaterna vägrar att över huvud taget diskutera innehållet i Amsterdamfördraget. Inte en enda gång har jag hört att Tobisson har gått in på sakfrågorna. Utrikesministern pratar helst och långvarigt om sysselsättningsfrågorna, där det i praktiken har hänt mycket litet i substantiella förändringar. Men hon pratar inte om förändringarna i utrikespolitiken, där det har hänt mycket, om förändringarna i säkerhetspolitiken, om Europol eller om Schengensamarbetet, om de gemensamma yttre gränserna eller om den nordiska passfriheten, som vi inte vet hur det kommer att bli med. Men några frågor har åtminstone utrikesministern besvarat. Jag påstår inte att utrikesministern helt och hållet vill låta bli att debattera. Jag ställde några frågor och diskuterade det svenska förhållandet till Nato. Jag menar att det fördrag som vi diskuterar i dag är ytterligare ett steg på vägen för Sverige in i ett Natomedlemskap. Jag skulle faktiskt vilja att utrikesministern tog den här diskussionen på allvar.

Hur går det till när det kan ske en månad efter att slutförhandlingarna egentligen är färdiga? Hur kommer det sig att Sveriges riksdag och EU-nämnden varken informerats eller fått möjlighet att samråda i den här frågan? Den andra frågan i det här sammanhanget är, eftersom utrikesministern själv tog upp det: Varför krävde inte Sverige att EU måste ha ett FN-mandat när man går ut i omvärlden med militära stridande förband? Om det fortfarande är en svensk hållning att svenska soldater när de går ut i omvärlden och deltar i strid och krig skall ha ett FN-mandat bakom sig, varför kräver inte Sverige och utrikesministern när man har de här förhandlingarna att det också skall gälla i EU, där vi är medlemmar? Jag trodde att det var för att vara med och försöka påverka på det sättet som vi hade gått in i EU. Men skälet är tydligen ett annat. Jag tror jag nöjer mig med de frågorna.

Herr talman! Det EU kom fram till vid sitt toppmöte vad gäller EU:s möjligheter att bättre vara med i internationell krishantering, att hantera konflikter och kriser, var någonting väldigt viktigt. Det var ett förslag som lades från den finska och den svenska regeringen, och vi fick igenom precis det vi önskade. Det här aktivistiska sättet att samarbeta också inom det området är helt naturligt för oss. Det är en del i det internationella arbetet, och det är naturligt för oss socialdemokrater. Vi kan inte arbeta ensamma med fredsfrämjande frågor, utan vi måste göra det tillsammans med andra länder. Det är ofta FN som gäller, men det kan också vara EU. EU:s utrikesministrar träffas en gång i månaden, och det är naturligtvis ett väldigt bra organ för att tala om kriser och konflikter och se vad vi kan göra tillsammans. Då kommer man ibland till den punkten att det inte går med bara diplomatiska insatser, politiska insatser eller medlarinsatser utan att det också måste till militära insatser. Peter Eriksson bör vara varsam med orden. Det handlar inte om att vi deltar i krig eller i strider, som Peter Eriksson råkade säga. Det är fredsfrämjande insatser, traditionella FN-insatser, det handlar om. Det är FN:s stadga som är utgångspunkt för allt vad vi kommer att göra i det här sammanhanget. Vi kan själva se vad som har hänt i Bosnien, Albanien osv. Här har alla önskat något mera av EU, och vi har också gjort mera. Det tycker jag är positivt. Det är alltså inte fråga om stridande förband, på det aggressiva sätt som Peter Eriksson talar om, utan det är just att på inbjudan av FN eller OSSE delta i den här typen av verksamhet. Västeuropeiska unionen kan då vara ett organ som kan användas. Där har de förklarat sig villiga att ställa upp. Det är den förklaringen som Peter Eriksson talar om. Den är nu förd till fördraget - inte som en del av fördraget men lagd till det. Man måste ju ha en accept från den organisationen, som faktiskt är en egen organisation. Det är det som det handlar om.

Herr talman! Jag blir ännu mer bekymrad när det visar sig att utrikesministern inte verkar kunna inse att de här fredsskapande uppgifterna också kan handla om att delta i strid. Jag tycker att det är rätt viktigt att man är medveten om vad det innebär innan man skriver under sådana här fördrag. Man kan naturligtvis hoppas att man slipper delta i strid, och man kan hoppas att EU inte behöver gå in eller kommer att gå in över huvud taget med militära insatser. Men det är det som ni nu är med och skriver under, och det är det som Amsterdamfördraget innebär att också Sverige kan få göra. Jag tycker att det är rimligt att vi har en ordentlig diskussion kring det, och även om varför Sverige inte drev kravet att FN-mandat skall finnas bakom när EU ger sig ut i fredsskapande insatser utomlands.

Herr talman! Det som handlar om hur vi i Sverige deltar i fredsbevarande, fredsfrämjande och fredsskapande sammanhang är någonting väldigt allvarligt och viktigt. Det är viktigt att beskriva saker och ting på rätt sätt. Det handlar inte om att gå i krig, Peter Eriksson. Det är någonting helt annat. När man går i krig allierar man sig ju med någon i just en krigssituation eller försvarar sitt eget territorium, men det är en helt annan sak. Det här har inget som helst med det att göra.

Den verksamheten kan ibland dessvärre behöva hanteras på ett ganska robust sätt med vapen. Detta tillåter 7 § i FN Vi lutar oss helt mot FN-stadgan. Det är det som det handlar om. EU lägger inte till någonting till detta. Det här kanske är komplicerat, men det gäller att läsa in det och förstå det, i varje fall inte sprida vanpropaganda om det. Men för de partier som är EU negativa är det viktigaste just nu att vrida allting - också de förbättringar som vi har fått i det nya fördraget - till någonting väldigt negativt. Det är naturligtvis förvirrande för svenska folket, och jag beklagar det. Det vore bättre om vi fick en saklig EU-debatt än den här typen av skrämseldebatt.

Herr talman! Jag vill utnyttja repliktillfället till att ställa två frågor till utrikesministern. Det handlar dels om förändringar i jordbrukspolitiken i utvidgningssammanhanget, dels om representationen i EU Jag börjar med jordbrukspolitiken och konstaterar att kommissionen har funnit att ett reformarbete inom EU:s jordbrukspolitik måste fortsätta och fördjupas. Det är vi nog många som är ganska överens om. Det är framför allt den förestående utvidgningen och det senaste GATT-avtalet som är de främsta reformorsakerna. Kristdemokraterna anser att en fortsatt reformering av jordbrukspolitiken i 1992 års CAP-reform bör eftersträvas, inte minst med tanke på utvidgningen och de kostnader som kan drivas upp där. Vi anser att jordbruksnäringen skall ses som en del av den inre marknaden, där konkurrens och lika ekonomiska villkor skall råda mellan medlemsländerna. Målet måste vara att skapa ett ekologiskt hållbart jordbruk genom en ökad marknadsanpassning. Trots detta behov av en reformerad jordbrukspolitik, som vi är överens om, utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, tycker vi kristdemokrater att det är viktigt att Sverige nu inte driver kravet på ett slags total avreglering så långt att detta blir en käpp i hjulet för utvidgningsförhandlingarna. Vi bedömer litet grand att den svenska regeringen driver detta mycket mera extremt än andra medlemsländer, och vi är bekymrade för att detta skall bli en hake i tempot. Jag vill fråga: Tror utrikesministern att det gynnar en snabb start för utvidgningen om enskilda länder driver ett extremt förändringskrav i sakpolitiska frågor, som i det här fallet jordbruket, som villkor för utvidgningen? Nästa fråga gäller EU-parlamentet och den politiska representationen där. I Amsterdamfördraget och i samband med detta har man beslutat att det skall vara högst 700 ledamöter. Samtidigt säger man att det är viktigt att hemmaländernas politiska landskap är väl representerade, och man säger att man skall säkerställa skälig representation från nya länder. Vi kristdemokrater anser att de svenska EU-val som skall företas framöver bör ske på grundval av en strikt proportionalitet utan spärr för småpartier. Vi har ett antal småpartier i Sverige, och vi tycker att det skulle vara fattigt om det var bara socialdemokrater och moderater i EU-parlamentet. Är det rimligt att vi har en strikt proportionalitet?

Herr talman! EU har en jordbrukspolitik som den svenska regeringen är starkt kritisk mot. Det är ingenting som vi har kommit fram till först sedan vi har kunnat sitta med runt bordet där EU-besluten fattas. Vi förde fram detta redan under folkomröstningen. EU har en dålig jordbrukspolitik. Det tycker vi nu, när det finns 15 medlemsländer. Skulle vi komma upp till 25 medlemsländer blir det ännu tydligare. Men vi villkorar inte. Man skall vara försiktig med sådant i en förhandlingsstart. Behovet av jordbruksreformering får hanteras på sitt spår. Den historiska uppgiften att acceptera flera länder som medlemmar av EU får hanteras på sitt spår. Naturligtvis länkas dessa spår då och då till varandra under resans gång, liksom t.ex. budgetfrågor och regionalpolitiska frågor. Men var sak måste bedömas utifrån sina meriter. Vi vill ha en förändring av jordbrukspolitiken. En del kanske uppfattar oss som extrema, men politiken kostar svenska skattebetalare alldeles för mycket och snedvrider konkurrensen. Den är inte bra. Det Holger Gustafsson tog upp om parlamentet kan naturligtvis bli problematiskt. Om man bara fyller på med nya parlamentsledamöter i Europaparlamentet när fler länder blir medlemmar blir det ett alldeles för stort parlament. Man måste alltså sätta en gräns. Frågan är hur man skall hantera olika partiers representation. Holger Gustafsson pekar på ett problem. Jag inser också att det är ett problem. Jag har ingen lösning i dag.

Herr talman! Det gläder mig att höra att jag kan lugna mig litet grand när det gäller jordbrukspolitiken - inte därför att vi inte vill ha en förändring, men därför att tempot inte kommer att äventyra utvidgningen. Jag skulle i mitt anförande ha kunnat föreslå regeringen att vara litet mer moderat i sina krav i Bryssel, men jag vill inte göra det. Jag har förstått att Moderaterna här i Sverige har en hållning i EU nämnden och en annan i jordbruksutskottet. Det bekymrar mig litet grand. Det är ingenting som jag vill rekommendera. Jag tar svaret som inteckning på att det i varje fall inte kommer att ställas något villkor. Vi får inte förhindra utvidgningen. Det bekymrar mig nämligen om det skulle vara på det sättet. Jag är tacksam för den öppenhet som utrikesministern ändå visar när det gäller representationen i EU parlamentet. Hon säger att det är en svår fråga och att det inte är givet att det skall finnas en spärr vad gäller antalet ledamöter i Europaparlamentet eller att det skall finnas en 4-procentsspärr i det svenska valet. En hel del människor i Sverige är naturligtvis intresserade av att den spärren inte skall finnas med vid nästa val. Jag tackar för svaren.

Herr talman! Det svenska parlamentet får tillfälle att återkomma till debatten om Amsterdamfördraget och gå in mer i detalj senare. När vi debatterar är det alltid olikheterna som tas upp. Hälsan tiger still på de punkter där vi är överens. Det jag ville visa i dag, och det jag tycker att jag har en skyldighet att redogöra för inför riksdagen, är de svenska framgångarna. Jag ville inte bara göra det utifrån egen bedömning, utan också utifrån andras bedömningar. Det var därför jag inledde debatten med att citera ordförandena för de tre stora centralorganisationerna för löntagare, dvs. LO, TCO och SACO. De har kommit fram till att fördraget är väldigt bra för löntagarna i Sverige. Det gäller i större utsträckning de frågor som är de viktiga för medborgarna, nämligen sysselsättningen, miljön, öppenheten, jämställdheten och löntagarnas rättigheter. Det var den grupp av frågor som togs upp av dessa fackförbundsordföranden. Jag vill till det lägga framgångarna på det utrikespolitiska området och brottsbekämpningen. Jag tror att det är det viktigaste som vi kan se framför oss. Vi undvek sådant som skulle ha kunnat bli svårt för Sverige, t.ex. att vi har kommit närmare ett gemensamt försvar inom EU. Det nya fördraget kommer inte att leda till det. Det tycker jag är bra. Jag tror att det finns en massa oro och ängslan när sådana här större förändringar sker. Grundlagsförändringar är viktiga. Men man skall ändå ta till sig texten som den faktiskt är, och inte läsa in en massa som har just med ens ängslan, oro och negativism att göra. Man kanske vill att det skall stå något annat i detta fördrag. Då gör man det inte rättvisa. Det är väl därför som vi får en diskussion om hur det skall informeras om dessa frågor. Jag tackar för en diskussion som jag tycker har varit nyttig och upplysande, men vi får komma tillbaka till sakfrågorna och fördjupa oss i det sammanhanget.

Herr talman! Samarbetet inom EU sker ju för att värna freden i Europa. Vi i Centerpartiet har tyckt att det är viktigt att vi är med i det samarbetet. När nu reglerna för detta samarbete ses över har vi valt att vara konstruktiva och förbättra där vi har tyckt att det inte har fungerat. En sådan fråga var just miljögarantin. Vi sade i valrörelsen att det är viktigt att vi förändrar just miljögarantin. Jag tror att denna förändring kommer att bli till det bättre och gagna miljön. Jag bedömer att garantin kommer att användas. Det är tur för Peter Eriksson att gräddkola säljs påsvis. Jag tror nämligen att jag kommer att få påsar av gräddkola av Peter Eriksson under lång tid framöver. Centerpartiet har satt upp klara kriterier för när vi anser att riksdagens ställningstagande till ett nytt fördrag behöver föregås av en folkomröstning. Ett svenskt ställningstagande till gemensamt försvar, gemensam valuta eller annan väsentlig utvidgning av EU:s beslutsbefogenheter måste föregås av en folkomröstning. Först EMU-frågan! Den har sin egen tidtabell, och regeringskonferensen har inte alls behandlat EMU. Det är väl känt att vi i Centerpartiet kräver att en eventuell anslutning till EMU:s tredje steg måste föregås av en folkomröstning. Vi har alltså prioriterat en folkomröstning om EMU. Något gemensamt försvar blir inte resultatet av Amsterdamfördraget. Vår militära alliansfrihet urholkas inte av fördraget. Det tas inte heller några steg som förringar vår suveränitet på försvarspolitikens område. Här är det viktigt att vara tydlig och inte tillåta något slirande på definitionerna. Alla försök att ludda till begreppen och hävda något annat gynnar bara dem som anser att vår militära alliansfrihet saknar värde. Jag konstaterar också att Amsterdamfördraget inte innebär en väsentlig utvidgning av EU:s beslutsbefogenheter. De större sakpolitiska förändringarna - dvs. att Schengensamarbetet flyttas in i EU, att asyl och flyktingpolitiken successivt blir gemensam, att möjligheterna nu öppnas för samarbete i fredsfrämjande uppgifter och att fördraget medger att vissa medlemsstater kan upprätta ett närmare samarbete - står samtliga i överensstämmelse med vad Centerpartiet tidigare har föreslagit.

Herr talman! Två korta, avslutande reflexioner: Det har diskuterats mycket om att fördragsresultaten har utropats som vinnare hos olika grupper. Det är med viss förvåning man ibland har sagt att alla skulle kunna vara vinnare. Jag tycker att en väldigt viktig del i ett samarbete är att det faktiskt bygger på att alla är vinnare. Det kan möjligen vara förvånande för vissa vars ideologiska rötter ligger mer i kommandotermer och sådant. Men för oss övriga är ju hela poängen med samarbete att det handlar om frivilliga avtal som olika deltagare ingår därför att alla upplever att det är bättre att vara med. Alla känner sig som vinnare. Det är väldigt viktigt att fortsätta att beskriva EU samarbetet i dessa termer. Vi har ju alltid litet högre ambitioner, av och till, och därför vädrar man besvikelse. Men hela idén med EU-samarbetet, som ju också befästs i Amsterdamfördraget, är att alla är och skall kunna förbli vinnare. Den andra reflexionen hamnar om det svenska opinionsläget. Jag tror att vi har ett ansvar allihop, både här i riksdagen och utanför, att sluta säga: Vi och så de i Bryssel. Det är faktiskt inte så att de i Bryssel är några andra slags konstiga figurer. Vi är med i Bryssel och är också européer. För att kunna befästa den känslan hos flera medborgare i Sverige än som i dag känner den, tror jag att man måste arbeta mer med just de vardagsnära frågorna. För Folkpartiets del handlar det huvudsakligen om följande frågor: Östutvidgningen - jag tror nämligen att det finns en djupt känd tro på och insikt om hur viktig fred och demokrati i Östeuropa är för svenska medborgares framtid, jobben, inre marknaden, valutasamarbetet, miljön, gränsöverskridande miljöproblem, koldioxidskatt och slutligen brottsbekämpningen. Jag tror att brottsbekämpningen är ett område där den svenska regeringen måste bli mycket mer aktiv just för att skapa just en känsla av att EU-samarbetet löser ett vardagsproblem. Det är något som många människor tycker är nödvändigt.

Herr talman! Debatten som vi har haft i dag har berört en del av frågorna i Amsterdamfördraget - EU:s nya grundlag. Men de allra flesta frågorna har vi inte hunnit med att diskutera. Därför tycker jag att det är så viktigt att Amsterdamfördraget fortsätter att diskuteras runt om i Sverige och att så många människor som möjligt försöker hjälpa till att ta reda på vad som egentligen står i fördraget. Bara den här debatten visar att det finns en förvirring. Det finns åtminstone väldigt många olika tolkningar. Jag tycker att Helena Nilsson i Centerpartiet gör en tolkning, som är alldeles sin egen, av en rad frågor. Andra gör andra tolkningar. Den bästa utgångspunkten för var och en är sannolikt att själv försöka att ta reda på vad som står i fördraget. Det går att få reda på vad som står i fördraget om man t.ex. ringer till riksdagens EU-upplysning och ber att få själva fördraget hemsänt till sig. Det tycker jag skulle vara bättre än att läsa regeringens kampanjmaterial. Det är i och för sig också intressant, men det innehåller en skönmålning. Utifrån vad jag hörde Anne Wibble säga nyss om att alla är vinnare kan man fråga sig vad det är man vinner egentligen. Den frågan tror jag också att svenska folket skall ställa sig. När makten flyttar längre bort från EU, vad är det då som vi som är kvar här hemma vinner egentligen?

Herr talman! Medborgarnas trygghet är direkt beroende av kampen mot kriminalitet. Kampen mot drogtrafik, människohandel och andra brott som hotar medborgarnas säkerhet måste prioriteras högt. Det är olyckligt att Amsterdamfördraget innebär att polis och straffrättsligt samarbete endast förblir mellanstatligt. Det är dock positivt att konventioner inom den tredje pelaren nu kan träda kraft redan efter att halva antalet medlemsländer har antagit detta. Det ökar effektiviteten. Europol måste utvecklas till en effektiv enhet för europeisk bekämpning av den internationella kriminaliteten. Europol skall inom dessa områden åtnjuta väldefinierade operationella befogenheter, enligt vår uppfattning. När tillslag i medlemsländerna skall utföras, skall det ske under ledning av nationella polisstyrkor. Europols kriminalregister måste utformas med respekt för den enskildes integritet. Kristdemokraterna anser att det behövs en europeisk ramlagstiftning för brott mot europeisk lag. Detta bör möjliggöra tydliga och enhetliga straff för brott mellan och inom medlemsländerna. EU skall ha makt att utdöma straff mot de medlemsländer som illegalt använder sig av EU:s gemensamma ekonomiska medel på ett orättfärdigt sätt. EU skall även ha makt att verkställa och utdöma sanktionerna. Schengenländerna, formaliserades villkoren för ett svenskt medlemskap i Schengen, i enlighet med de önskemål som Sverige presenterade under medlemskapsförhandlingarna. I samband med den debatten här i riksdagen förde Kristdemokraterna fram allvarlig kritik på två viktiga punkter, först och främst därför att de kompensatoriska åtgärderna inom EU inte var färdigutvecklade. Dessutom hade den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Miljöpartiet drivit igenom en minskning med 750 heltidstjänster inom Vi kristdemokrater anser att neddragningen av gränskontrollerna har gjorts alldeles för tidigt. Därmed har man i onödan öppnat för olika former av kriminell verksamhet i Sverige. Detta bör åtgärdas nu genom ökade resurser till svensk tull. Vi kristdemokrater redovisar pengar för detta i statsbudgeten. Vi har ett stort engagemang i dessa frågor och mot olika tendenser till en alltmer liberaliserad narkotikapolitik inom EU. Vi vill stoppa narkotikan vid gränsen och tycker att resurser skall tillföras för detta. Vi tycker också att myndigheterna borde kunna skärpa sitt arbete just vid gränserna för att stoppa införsel av cigaretter, alkohol och narkotika samt den andra kriminaliteten som jag har pekat på här. Det är viktigt att detta sker för att svenska folket skall få förtroende för Europasamarbetet.

Herr talman! Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till reservation 1 vad avser yrkande 1. Det är en tradition som vi från moderat håll alltid har följt här i kammaren. Den proposition som vi nu debatterar, om högskolans ledning, lärare och organisation, innehåller många förslag som säkerligen kommit till med en mycket god avsikt. Men resultatet har tyvärr blivit det motsatta i många fall. Tonvikten ligger på att i kvantitativa termer kraftigt öka antalet professorer och lektorer i stället för att möjliggöra en kvalitativ utveckling av högskolan - ett kreativt forskningsklimat som inbjuder till internationellt samarbete, en ökad flexibilitet och ett större inflytande för studenterna. Vad som är beklagligt är att regeringen har struntat i att analysera konsekvenserna av flera av sina förslag. Regeringen har t.ex. lagt fram ett förslag om en fördubbling av antalet professorer men bekvämt nog glömt att finansiera tjänsterna. Vi anser att det var bra att regeringen tillsatte en utredning, den s.k. Högskollärarutredningen. Men från moderat håll anser vi också att den utredningen borde varit en parlamentarisk sådan, på samma sätt som den föregående s.k. Lärartjänstutredningen var. Den lade fram sitt betänkande i början av 1980-talet, och den resulterade sedan 1986 i en proposition. Det svenska utredningsväsendet uppvisar tyvärr allvarliga brister, herr talman. Detta är ett exempel på det. Därför är det kanske inte så märkligt att regeringen på några avgörande punkter helt lämnar utredningens förslag bakom sig. Det gör man utan någon närmare motivering och framför allt utan att presentera nya underlag. Jag tänker speciellt på de ekonomiska analyserna som helt lyser med sin frånvaro. Så lättsinnig får man inte vara! Låt oss ta exemplet med de tillsvidareanställda lektorerna som är professorskompetenta. Enligt förslaget skall de kunna befordras till professorer. Det är en i grunden alldeles utmärkt tanke. Ingen kan ha någonting emot detta. Detta kan vi alla här i kammaren ställa oss bakom. Problemet är emellertid att regeringen inte har analyserat konsekvenserna och inte anslagit pengar för genomförandet av detta. Förslaget saknar enligt min uppfattning all ekonomisk realism. Det skulle vara mycket intressant att höra den socialdemokratiska talesmannen - eller för den delen utbildningsministern, som nu kommit till kammaren - redogöra för hur man har tänkt i Regeringskansliet. Faktum är att det finns många professorskompetenta lektorer. Om de nu blir professorer innebär det att de får professorslön och en minskning av sin undervisningstid från 396 till 116 timmar. Professorerna skall ju ägna sig mer åt att forska och handleda och hinner därför inte ha samma undervisningsvolym som lektorer. Därmed minskar undervisningsvolymen drastiskt, och för att täcka den bristen behövs tre nya professorer. Hur kommer man ekonomiskt och praktiskt att lösa detta? Man kan möjligen tänka sig ett förslag som låter de nya professorerna behålla en lektors undervisningsvolym. Men vad är då vitsen med förändringen? Då blir det enbart en titulär utnämning. Man kan också tänka sig något slags medelväg, så att de i stället för 116 timmars undervisningstid får 200. Men institutionerna har då fortfarande brist på lektorstimmar. Hur har man tänkt att täcka upp detta? Skall man utnämna nya lektorer? I vissa fall finns det folk, men i många fall finns det inte. Helt säkert är dock att det blir en merkostnad. Högskolor och universitet har räknat på detta och funnit att det blir dyrbart. Samtidigt att man ålagt universiteten besparingar om Jag är fullt medveten om att förändring av dessa tjänster kommer att ta sin tid. Det kan vara svårt att lägga fast en ekonomisk analys som till alla delar håller. Men någon beräkning borde ha funnits med i förslaget. Dessutom kommer denna förändring att minska rörligheten. Vem kommer att flytta ifrån Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund etc. om man kan bli professor vid sin egen institution, utan att behöva röra på sig? Många av de professorskompetenta lektorerna har sökt sig ut på de nya och medelstora högskolorna och gjort stora och fina insatser där. Den drivkraften till rörlighet kommer att minska med det nya förslaget. Högskolornas lärarbrist bör åtgärdas. Men är det här den rätta vägen? För ett decennium sedan fanns det en lärare på ungefär fem elever. Nu är vi uppe i det dubbla, en på tio. Det är en utveckling som oroar. Det påverkar naturligtvis kvaliteten på undervisningen. Förändringen har också skett mycket snabbt, på ett decennium. Vi som var med på 60-talet vet vilka konsekvenser det fick för undervisningen vid den tidpunkten, och vi vill inte uppleva det än en gång. Det var inte bra för svenskt undervisningsväsende då, och det är inte bra för svenskt undervisningsväsende nu. Vi har reserverat oss på en del andra punkter utöver den jag nu tagit upp. Det gäller bl.a. högskolornas ställning som myndighet. Vi anser att det bör finnas skäl att se över den offentlighetsrättsliga reformen. Regeringen har inte velat avvakta svaren på det förslag som nu är ute på remiss. Det tycker vi är fel. Man borde ha återkommit till riksdagen med ett förslag efter att remisstiden gått ut och man hunnit färdigbehandla förslaget. I frågan om högskolestyrelserna har moderaterna fört fram tanken att det är rimligt att rektor utses av styrelsen. Men vi tycker att det är viktigt att de styrelseledamöter som regeringen utser har en klar förankring i universitetsvärlden och i näringslivet och kan bidra till att främja verksamheten där. I det tidigare förslaget fanns en motivering som står på s. 41 i vår reservation 2. Jag skulle vilja läsa upp den: "Den rekrytering utifrån som en högskolestyrelse behöver, avser personer som först och främst har ett starkt personligt engagemang för högskolans utveckling och därutöver är särskilt förtrogna med områden som på olika sätt har anknytning till högskolans eget verksamhetsområde." Vi tycker att den motiveringen borde ha stått kvar. Varför regeringen har tagit bort den vet vi inte riktigt. Vi är också motståndare till att man utser aktiva politiker i styrelsen. Det skulle vara utomordentligt beklagligt om regeringen får för sig att utse någon aktiv politiker som ordförande i styrelsen. Det är för oss något helt otänkbart, och jag skulle vilja få ett besked här i kammaren i dag om att det vore otänkbart att t.ex. utse en riksdagsledamot, ledamot av utbildningsutskottet, till ordförande i någon högskolestyrelse. Det vore att sitta på två olika stolar. Detta vill jag ha ett besked om, gärna av Socialdemokraternas företrädare i debatten. Vi skulle vilja att de nya professorstjänsterna vid de mindre och medelstora högskolorna kvalitetssäkrades. Vi tycker att det är märkligt att så inte sker utan att fältet i detta sammanhang lämnas mer eller mindre fritt för de mindre och medelstora högskolorna att inrätta nya professorstjänster. Det är möjligt att tanken är annorlunda hos regeringen, men den kan läsas på detta sätt. Vi tycker att det är märkligt att de mindre och medelstora högskolorna kommer att tilldelas ett vetenskapsområde först efter det att deras forsknings och utbildningskapacitet har värderats. Vi tycker att det borde ha varit tvärtom. Vi har ytterligare en reservation som gäller tidsbegränsning av anställning som lärare. Det är reservation 8. Vi tycker från moderat håll att det i många fall inte är rimligt att man ger ett livstidsförordnande på dessa tjänster. Men vi är också öppna för att lärarna efter en period på sex år skall kunna omförordnas och då vara förordnade tills de går i pension. Då kan lärarna få den typen av tjänster där de är ämnesansvariga och kan arbeta för ämnets utveckling på det sätt som de finner är lämpligt. Den sista reservationen som jag skulle vilja ägna någon minut åt är reservation 12 om indelning i vetenskapsområden. Vi tycker att det ligger mycket i regeringens förslag att förändra den nuvarande fakultetsindelningen. Men vi anser att regeringens förslag inte är färdigutvecklat och färdiganalyserat. Det borde ha funnits en bättre penetration av frågeställningen. Det finns fortfarande en stor risk för att mindre ämnen kommer i kläm och att man reducerar från exempelvis åtta fakulteter vid ett universitet till fyra vetenskapsområden. Det innebär inte att man löser de problem som nu finns när det gäller ämnesövergripande kontakter. Jag tror att man måste penetrera denna fråga på ett annorlunda och djupare sätt. Därför har vi reserverat oss även på denna punkt.

Herr talman! I dag diskuterar vi ännu ett steg i ledet att skapa ett decentraliserat kunskapssamhälle i Sverige. Det betyder att vi måste se det framväxande kunskapssamhället som en möjlighet att ge bra och kvalificerad utbildning till hela folket i hela landet under hela livet. Då är det också avgörande att bygga upp en decentraliserad högskola. Detta kommer att vara helt avgörande, vågar jag påstå, för Sveriges ställning som kunskapsnation. Om vi jämför oss med många andra europeiska länder har vi kunnat se att man i dessa länder tidigt bildade en rad nya universitet. Från att ha varit provinsiella högskolor eller institut lät man dessa utvecklas med fasta forskningsresurser och möjligheter att forskarutbilda. Man byggde upp goda forskningsmiljöer och en stark akademisk struktur decentraliserat. Sverige höll länge på att komma på efterkälken när det gällde högskolan, bl.a. därför att vi byggde ut den för litet, men också därför att vi i Sverige inte lyckades skapa de förutsättningar som man gjorde på många andra håll i Europa. Det menar jag är en av de viktiga anledningarna till att Sverige har riskerat att komma på efterkälken i fråga om högre utbildning och forskning. Vi höll länge på att inte släppa fram den mångfald, att inte släppa fram den dynamik och att inte släppa fram den konkurrens som det innebär när man har avancerad forskning på många håll vid av varandra oberoende institutioner inom högskolevärlden. Men äntligen är det på många sätt en förändring på gång i Sverige, och det är på tiden att vi lämnar den litet inskränkta och provinsiella syn som har fått dominera utvecklingen när det gäller högskolor och universitet alldeles för länge här i Sverige. Decentraliseringsvägen är, om man så vill, en Europaväg med satsning på kvalitet, fördjupning och forskning vid varje akademiskt lärosäte. Jag menar att det är ett stort steg framåt också i dag att riksdagen om igen kommer att fatta ett beslut som innebär att vi utvecklar den decentraliserade möjligheten inom högskolevärlden. Jag vill också säga att det stämmer med de erfarenheter som man har kunnat se i USA där undersökningar visar att de bästa utbildningsresultaten uppnås vid högskolor med 7 000-8 000 studenter. Vi har några exempel här i Sverige från ganska små högskolor som av tradition anses som mycket framstående, t.ex. Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Handelshögskolan i Stockholm. Det är väl på tiden att vi också ger andra högskolor i Sverige de förutsättningar som länge har funnits vid dessa högskolor. Sverige som kunskapsnation skulle vinna på det, och det framväxande kunskapssamhället kommer att vinna på det och se annorlunda ut, eftersom det innebär just en möjlighet att nå hela folket i hela landet. Centerpartiet har varit med om i stort sett varje viktigt steg när det har gällt att utveckla de nya högskolorna. Man vill ju så gärna ringakta den roll som Centerpartiet har haft och beskriva den som en intresseinriktad och regionalt inriktad hållning. Jag tror att det är ett fullständigt gammaldags sätt att se på detta, men som tyvärr numera mest finns uttryckt i Moderata samlingspartiets motioner, där man på många sätt är försvarare av en gammaldags och mer intresseinriktad hållning i den akademiska världen att skydda sig från konkurrensen från de nya dynamiska lärosäten som växer fram runt om i Sverige. Men konstigt nog verkar det också många gånger på hållningarna som att man där har stöd av det i kunskapssammanhang kanske litet mera diffusa Miljöpartiet, som på många sätt har samma hållning som Moderata samlingspartiet i dessa frågor. Vi har arbetat för att åstadkomma en kraftig expansion av högskoleutbildningen i vårt land. Vi har lyckats genom en skickligt hanterad resultatpolitik. Resultatet är en utbyggnad vid de nya högskolorna. Vi har arbetat för att nya universitet skall inrättas och att nya högskolor skall bildas. Det har i hög grad skett med Centerpartiets medverkan. Vi har arbetat för bättre kvalitet i utbildningen genom fler forskarutbildade. Det har vi kunnat uppnå. Vi har också arbetat för fasta forskningsresurser vid varje högskola, och vi har kunnat uppnå det. Vartefter har vi fått stöd av Socialdemokraterna för den linje som vi har drivit, och vi har tyckt att det är bra. Nu gäller det att se till att ge de nya högskolorna ännu bättre möjligheter när det gäller att utveckla forskarutbildningen. Det är en av de stora framstegen med det beslut som riksdagen i dag är på väg att fatta. Första steget i den utvecklingen var att inrätta rätten för högskolor att utfärda magisterexamen. Ett ytterligare steg som Centerpartiet medverkade till var prövningen för att starta professorsprogram vid de nya högskolorna. Och nu blir det möjligt med en ny fakultetsorganisation där forskningspengar fördelas till vetenskapsområden. Det blir också möjligt att examinera i forskarutbildningen vid de nya högskolorna, på det sätt som Centerpartiet länge förespråkat, vilket - detta vill jag än en gång understryka - är i linje med en inriktning som man redan på många håll har valt i Europa. Centerpartiet har också arbetat för att skapa ett mer fast system för hur fördelningen av fasta forskningsresurser skall kunna utvecklas. Vi har förespråkat en kvalificeringstrappa som innebär att i takt med att man utvecklar den egna högskolans forskningsutbildning, i takt med att man utvecklar professorsprogram och i takt med att man utvecklar kvaliteten, skall man också tilldelas ökade resurser. Vi har, som en del av arbetet med budgeten, kommit överens med regeringen om att den forskningspolitiska beredningen skall utarbeta kriterier för en fortsatt ökad satsning på fasta forskningsresurser till de nya högskolorna. När vi behandlade det här betänkandet i utskottet var den frågan inte så långt framme. Därför finns det från min sida en reservation, som för vår del ligger som en beskrivning av de mål som vi vill uppnå i och med den forskningspolitiska beredningen, som vi hoppas så småningom är färdig med sitt arbete. En annan viktig fråga har varit att åstadkomma ett starkare studentinflytande vid högskolorna. Vi ser det som en viktig del av en hållning som innebär en tro på elevernas roll vid en högskola och i ett framväxande kunskapssamhälle. Därför ser vi det som en viktig och stor framgång att det nu blir ett ökat studentinflytande och ett utredningsarbete när det gäller fortsatta steg för det inflytandet. Det ser vi som avgörande framgångar också för det arbete som Centerpartiet har drivit. I utskottet har vi reserverat oss för pedagogisk utbildning av lärare som en mycket viktig del av kvalitetsarbetet i högskolan. Tillsammans med Folkpartiet har vi reserverat oss när det gäller rekryteringsmålen för könsfördelningen bland dem i högskolan verksamma. Vi har där samma höga ambition som regeringen, men vi vill inte gå fram med en lika markerad sanktionslinje som den som regeringen har valt. Herr talman! För att spara kammarens tid nöjer jag mig med att yrka bifall endast till reservation 10, avseende mom. 28, men självfallet står jag bakom alla reservationer som jag har undertecknat.
Herr talman! Det var mycket intressant att höra Andreas Carlgren dra en parallell med det amerikanska universitetsväsendet när det gäller storleken på högskolor och universitet. Andreas Carlgren sade att den optimala storleken var omkring 8 000 elever. Det kan jag mycket väl hålla med om. Han gjorde också en jämförelse med tre högskolor här i Sverige, nämligen Handelshögskolan, Tekniska högskolan och ytterligare en högskola. Men hur lång tid har det inte tagit för dessa tre institutioner att bygga upp sin kompetens och kvalitet? Sådant gör man inte från den ena dagen till den andra. De amerikanska institutionerna av nämnda storlek, t.ex. Harvard och Berkeley, är också elitinstitutioner. När det gäller den typen av institutioner håller jag gärna med om att det rör sig om den optimala storleken. Jag skulle vilja erinra Andreas Carlgren om den debatt som vi hade för styvt ett halvår sedan. Jag talade då om mina synpunkter på att man i början av 60-talet skulle ha knoppat av satellituniversitet till de gamla universiteten. Det skulle ha varit en betydligt bättre väg att gå än den väg som Socialdemokraterna och Centerpartiet valde här i Sverige för kvalitetsutvecklingen avseende de mindre och medelstora högskolorna. Jag beklagar valet av väg; nu är vi där vi är.
Herr talman! Jag är kanske förvånad över den roll som Rune Rydén väljer i debatten. Varje gång man nämner den möjlighet till modernisering som finns genom satsningar på de nya högskolorna begär Rune Rydén replik. Han säger att det mera borde vara som på den gamla goda tiden. Det är förvånande med tanke på att det rör sig om ett parti som alltid talar så oerhört väl om förnyelse. Moderaterna talar också väl om kunskap. Men frågan är om kunskapen verkligen tjänar på Moderaternas konservativa attityd. Det var i det avseendet som jag hänvisade till USA. De bästa studieresultaten där nås nämligen vid de små högskolorna. Men framför allt gäller det utvecklingen i Europa, som länge har gått före Sverige på detta område. Rune Rydén valde att inte kommentera detta. Såvitt jag förstår handlar det i Rune Rydéns värld om s.k. bygdehögskolor, men jag tror att detta är en del av det framväxande moderna kunskapssamhället. I takt med att vi ändrar verkligheten retirerar Moderaterna - som tur är. Jag har märkt att Moderaterna numera är mycket mindre aggressiva och att de trots allt mer och mer accepterar det som sker. Det tycker vi är bra, men vi tänker fortsätta att ta på oss rollen som pådrivande.
Herr talman! Andreas Carlgrens inlägg förvånar mig något. Inte med ett enda ord har han kommenterat det som jag pekade på, nämligen parallelliteten när det gäller dels de tre högskolorna i Stockholm och de mindre och medelstora högskolornas utveckling i Sverige, dels de små amerikanska elituniversiteten, vilka onekligen är de allra bästa i världen. På en punkt har Andreas Carlgren rätt. Det gäller då att vi moderater - lika mycket som de andra partierna i denna kammare - vill värna om de mindre och medelstora högskolornas utveckling och främja deras kvalitetsmässiga utveckling i landet. Den typ av propaganda som Andreas Carlgren försöker bedriva faller platt till marken. Den har nämligen ingen relevans. Vi har en något olika syn på den historiska utvecklingen, men i övrigt har vi en samfälld syn på målet.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte hann med att nämna jämförelsen med de amerikanska elituniversiteten, som jag menar visar på potentialen. Min kritik gällde just att bl.a. Moderaterna i Sverige har hindrat Sverige från att utnyttja den potentialen genom att man envist exempelvis har motsatt sig fasta forskningsresurser till de nya högskolorna. Många av dessa högskolor startades 1977 med bl.a. Centerpartiet som pådrivande kraft. Efter 20 år har vi nu nått den punkt där det äntligen blir fasta forskningsresurser. Tänk vad tid Sverige har förlorat och tänk vilken potential Sverige har missat genom att det fått dröja så länge för oss att skapa ordentliga utvecklingsmöjligheter, något som man ute i Europa och på andra håll valde redan tidigt - på 60-talet och 70-talet. Det är svårt att bemöta det med att bara kasta ur sig att det är en propaganda som "faller platt till marken". Jag tror att det från Rune Rydéns synvinkel, tyvärr, är en verklighet som visar sig mer och mer. Det är verkligheten som ger oss rätt. Därför är jag ganska lugn på den här punkten, trots att Rune Rydén är en ganska hård motståndare till vad han kallar för bygdehögskolor.

Herr talman! Det allt övergripande i diskussionen om förändringar måste vara att den goda kvaliteten i högskolans utbildningar och forskning behålls och utvecklas. Utbyggnaden skall ske i den takt som kvalitetskraven tillåter. Det skall självklart vara samma krav på kvaliteten i hela systemet, oberoende av om det gäller en stor eller en liten högskola och oberoende av om det gäller universitet eller högskola. Studenterna måste kunna lita på att den utbildning duger som de har lagt ned ork, intresse och pengar på, oberoende av var de gått. Utbildningen skall vara bra och likvärdig över hela landet. För att upprätthålla denna stolta deklaration måste det finnas vissa grundvillkor. Ett sådant villkor är att det finns kompetenta lärare i tillräckligt antal. När nu riksdagen har ökat antalet högskolestuderande - just nu till närmare 270 000 högskolestuderande, och det skall ske en ökning med ytterligare 15 000 personer varje år fram till år 2000 - är antalet kompetenta lärare den svagaste länken i denna utbyggnadskedja. Efter sekelskiftet blir dessutom ca 20 % av lektorerna och adjunkterna pensionärer. Jag menar att regeringen inte har redovisat hur den tänkt sig att denna framtida lärarförsörjning fullt ut och på alla lärarnivåer säkras, och då med kvalitet. Det är bra, som vi fick besked om i en interpellationsdebatt, att 700 pensionerade lärare fortfarande är i tjänst och kommer att förbli i tjänst, att man kommer att använda pensionärer. Folkpartiet välkomnar, som alla vet, en flexiblare pensionsålder även i praktiken, och det är bra att pensionärers erfarenheter och kunskaper används. Men att förlita sig på framtidens pensionärer löser inte problemet. I reservation 3 efterlyser vi en strategi för att säkra framtida rekrytering av kompetenta lärare. Jag yrkar bifall till reservation 3 under mom. 25 som handlar om kvalitet och mom. 21 om en strategi för lärarförsörjning. Herr talman! I reservation 12 anser vi och Moderata samlingspartiet att förslaget om indelning i fyra vetenskapsområden som fördelningsprincip av forsknings och forskarutbildningsresurser inte är färdigt för beslut i kammaren. Modern forskning överskrider inte bara disciplingränser utan även fakultetsgränser. Detta gäller en rad forskningsområden och berör samtliga fakulteter. Samtidigt har vi haft dessa fakulteter som resursfördelningsprincip, en organisation som infördes för mer 300 år sedan. Mycket har hänt under den tiden, nya områden har tillkommit och andra har delats eller försvunnit. I många fall har nya ämnen med "skohorn" pressats in i de befintliga fakulteterna. Trots att vi folkpartister i flera år pläderat för att systemet med fakulteter skall förnyas anser vi inte att förslaget om fyra vetenskapsområden är färdigt utan måste analyseras vidare. Vi delar nämligen de farhågor som framförts om att de mindre områdena eller ämnena får ännu svårare att hävda sig i den nya organisationen. Vi är inte heller säkra på att forskningsrådens organisation, med de fyra vetenskapsområdena, är optimal. Till detta kommer att vi just nu håller på en forskningsutredning, Forskning år 2000, som regeringen tillsatt och där hela den svenska forskningspolitiken skall få en genomlysning. Därför tycker vi att det är lämpligt att utredningen får tilläggsdirektiv för att analysera vidare om förslaget om en ny indelning är bäst eller om det kan finnas något annat. Jag yrkar bifall till reservation 12. Herr talman! I internationella jämförelser har Sverige anmärkningsvärt få professorer. Studenterna har länge klagat på att de möter en professor alltför sällan under sin grundutbildning. Regeringen föreslår nu att den som har vetenskaplig kompetens och pedagogisk skicklighet för att vara professor efter prövning också blir anställd som professor. Självklart är det som utskottet skriver på s. 18 i betänkandet, att prövningen skall gå till precis som vanligt: Sakkunniga skall bedöma kompetensen, detta som en garanti för att kvaliteten inte sjunker eller ens misstänks sjunka. I debatten har man ibland fått uppfattningen att man skulle gå förbi dessa självklara bedömningsgrunder. Med detta förväntar vi oss att andelen kvinnliga professorer ökar. Till det kommer naturligtvis de uppsatta rekryteringsmålen att bidra. Att rekryteringsmålen skall fastställas i dialog med varje högskola, som Andreas Carlgren nämnde, har vi framfört i reservation 9. Där markerar vi också att hotet med repressalier inte är någon särskilt bra metod. Vi utgår från att målen är nåbara och att högskolorna anstränger sig för att nå målen. Ett viktigt skäl för att sätta rekryteringsmål är att det skall bli fler kvinnliga professorer än de åtta procent som i dag finns. Dessa tänjer sig som gummiband för att räcka till alla krav och behov. Studenterna kräver inte alldeles sällan kvinnliga handledare. Forskningsråden och andra anslagsgivare önskar kvinnor i sina bedömningsgrupper. Vi har själva satt upp regler för att det skall finnas sakkunniga av båda könen. Alla är viktiga arbetsuppgifter, men svåra att täcka av de åtta procent kvinnor som i dag finns i landet som professorer om de samtidigt, vilket är självklart, skall utveckla sin egen forskning och vara ledare för forskning i det ämne som de är ansvariga för. Eftersom Moderaterna är motståndare till detta skulle jag vilja att Rune Rydén vid tillfälle talar om för mig hur han vill lösa problemet med att vi håller på att slita ut dessa åtta procent kvinnliga professorer. Vi vet efter en utredning av Harriet Ryd att skall vi låta tiden ha sin gång och så småningom förlita oss på att det hela kommer att lösa sig, kommer det ta 157 år innan vi har samma antal kvinnor som män som professorer. Men dessförinnan har mycket vatten runnit, och då tror jag inte det finns någon som orkat med att satsa på den karriären. Herr talman! Det är bra att det nu klargörs att professorer behövs både i grundutbildning och i forskning och forskarutbildning. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att professorer och lektorer bereds möjlighet att forska i tjänsten även under en sammanhängande period. Vi utgår från att fria självständiga universitet och högskolor själva inser detta och organiserar sina resurser, bl.a. lärare, så att detta även fortsättningsvis fungerar. Det var också Högskollärarutredningens förslag. Folkpartiet har dessutom avsatt pengar i budgeten för 1998 som delfinansiering för att säkerställa de nya professorernas och lektorernas möjlighet att forska. Jag har hört att detta skulle bidra till att minska rörligheten i det svenska högskolesystemet. Det finns all anledning för oss i utskott och riksdag att beakta de farhågorna. Rörlighet i sig är någonting som är bra för hela systemet. Är det så att detta inte befordrar rörligheten eller t.o.m. minskar den, bör vi följa upp det och fundera ett varv till om det finns något annat man kan göra för att öka rörligheten. Jag tror liksom tidigare talare här sagt - jag tror det var Rune Rydén - att det inte är bra att vara född i Lund, vara student i Lund, vara grundutbildad och forskarutbildad i Lund, vara lektor och sedan bli professor i Lund. Jag tror att det är bra med friskt blod utifrån, att man skaffar sig andra erfarenheter. Det är bra både för den mänskliga växten och för ämnesväxten. Herr talman! Vi tycker att det är viktigt att högskolorna höjer den pedagogiska kvaliteten och skickligheten i lärarkåren. I dag är en pedagogisk utbildning för högskollärarna frivillig, men i framtiden måste det ställas krav på sådan. Det sade redan Grundbulten, den utredning som behandlade hur grundutbildningarnas kvalitet skulle kunna förbättras. Det handlar om många saker, bl.a. metodik, presentationsteknik, didaktik, kunskap om jämställdhet, seminarieledning, handledarskap och examinering. Det är märkligt att många tror att man bara därför att man är lärare på högskolan skall ha sättet att närma sig studenter och presentera sitt ämne medfött eller att det kommer tillskickat på ett annat sätt. Det är självklart att man måste ha utbildning i dessa frågor. Herr talman! Men vi ser att det finns yrkeskompetenser som behövs i högskolan och som inte fångas i en teoretisk avhandling. Det har ju de konstnärliga högskolorna dragit slutsatser av. Sådan speciell yrkeskompetens kan gälla tekniska yrken, vårdande yrken och utbildande. Frågan är: Skall någon kunna bli lektor utan att ha genomfört en forskarutbildning? Ja, säger vi, i vissa sällsynta fall skall det vara möjligt. Utskottets majoritet har gjort en precisering i betänkandet på s. 20: "Det är alltså inte fråga om att denna behörighetsgrund skall utnyttjas för att komma förbi brist på vetenskapligt kompetenta sökande." Folkpartiets målsättning är att fler högskollärare skall ges möjlighet till forskarutbildning, och en genomgången sådan skall som huvudregel krävas för lektorstjänst. Från denna huvudregel kan högskolorna göra undantag utifrån sin egen bedömning av vilka kompetenser de har behov av. Undantagen skall göras restriktivt. Herr talman! Till sist är vi också mycket nöjda över utskottets gemensamma tillkännagivande om vikten av att högskolan tar till vara studenternas erfarenheter och nu beställer en översyn i syfte att öka deras inflytande. Vi ökar nu antalet studentrepresentanter i Högskolestyrelsen, och detta av många skäl som jag inte behöver upprepa här. Men de ungdomar som har haft inflytande i grundskolan och i gymnasiet har säkert fler än en gång funderat över vad det är som har hänt när de möter den njugghet som hitintills har funnits i högskolesystemet och den relativt avvisande hållning som man har haft gentemot de erfarenheter som studenterna har.

Herr talman! Margitta Edgren sade att det skulle dröja 156 år innan det var fullständig paritet mellan könen inom vissa ämnesgrupper. Det är ju en förfärligt lång tid. Men jag skulle vilja ställa en motfråga till Margitta Edgren: Är det ett mål i sig att det måste vara fullständig paritet mellan könen inom bestämda ämnesområden? Det har alltid varit litet olika från det ena ämnesområdet till det andra, och jag tror aldrig att det kan bli en 50-50-situation. Från moderat håll tycker vi att detta inte bör vara ett mål i sig. Det är betydligt viktigare att man tänker på att på olika sätt hjälpa de kvinnliga studerande som nu finns i utbildningssystemet. Mycket görs, men ännu mera kan definitivt göras. Antalet kvinnliga studerande på framför allt de samhällsvetenskapliga fakulteterna har ökat mycket starkt under senare år. När jag själv läste förekom det bara en kvinna på trebetygsseminariet, och senare på lic.-seminariet var det ingen. I dagsläget finns det på den institution som jag hörde till en klar majoritet av kvinnor. Inom de närmaste åren kommer alltså majoriteten av dem som disputerar att bestå av kvinnor. Jag tycker att det är en mycket bra och vällovlig utveckling. Men det finns ett ytterligare problem, och det borde Margitta Edgren ha funderat litet kring. Kvinnor väntar ofta med att skaffa barn tills de har disputerat. Det gör att de sedan får ett uppehåll i sitt arbete. De kan inte arbeta lika intensivt som männen. Det innebär att de tappar i meritvärdering, och det är ett allvarligt bekymmer. Hur skall man lösa det problemet? Har Margitta Edgren någon bra lösning för de kvinnliga forskarstuderandena? Jag tror att många av de problem som i dagsläget finns på institutionerna hänger på några få viktiga år för kvinnorna i meriteringen.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag helt avvisar Rune Rydéns något nedlåtande attityd till kvinnor inom högskolan. Han säger att man skall hjälpa dem. De behöver ingen hjälp, utan vad de behöver är en rättvis behandling och att de blir bedömda utifrån sina egna meriter och inte utifrån andra subjektiva meriter. Det borde Rune Rydén ha lärt sig efter den utredning som de två medicinforskarna presenterade där det visades att kvinnor bedöms annorlunda än män. Män som hade kontakt med någon i bedömargruppen fick tjänsterna. Denna utredning är helt vetenskaplig. Den är t.o.m. publicerad utomlands, t.ex. i Science och The Economist under titeln Shamefull. Kvinnor behöver inte hjälpas, med de skall ha en rättvis behandling på samma sätt som män. Vi skall inte tro att det akademiska systemet automatiskt är något helt objektivt system. Självfallet är det precis som alla andra system också subjektivt. Det är detta som vi måste inse och göra någonting åt. För min del är det viktigt med fler kvinnor i forskarsystemet och även fler kvinnor på de högsta nivåerna. Det handlar om att ta till vara de resurser som finns. Utifrån Rune Rydéns diskussion är män i Sverige begåvade, intellektuella och intelligenta medan kvinnor inte är det. Det är ju slutsatsen om det bara är 8 % kvinnor som kan nå de allra högsta topparna när mer än hälften av dem som påbörjar en högskoleutbildning består av kvinnor. För mig är det jämställdhet när män och kvinnor finns inom alla ämnen med sina respektive erfarenheter och olika sätt att fundera så att de får brottas, slåss och diskutera. I det mötet händer någonting som jag menar är kvalitet.
Herr talman! Om det skulle vara så som Margitta Edgren sade i sitt inlägg när det gäller min allmänna syn på kvinnor i universitetsvärlden borde jag sätta mig ned och skämmas. Jag känner inte alls igen mig i Jag tog från mina egna erfarenheter upp ett problem som jag har sett i universitetsvärlden och som jag tycker är utomordentligt bekymmersamt och allvarligt. Jag vet att också många andra universitetsmänniskor har berört det problemet från tid till annan. Jag hade den förhoppningen att vi skulle kunna föra en saklig diskussion om det problemet och finna lämpliga lösningar på det. Men jag har inte fått något sådant svar från Margitta Edgren, utan i stället gjorde hon ett generalangrepp på uppfattningar som jag inte alls har. Därför tänker jag inte föra den här debatten längre.
Herr talman! Nej, det är väl enklast så. Jag försökte bara visa att det ordval som Rune Rydén hade om att man skulle "hjälpa" kvinnliga studenter utlöser den här typen av funderingar inte minst hos många kvinnor och hos mig själv. Rune Rydén bad alltså om detta. Det måste till en förändring och för att man skall kunna skapa positiva cirklar som leder till fler kvinnliga lärare, handledare, gästforskare, lektorer, forskarassistenter, postdok-stipendiater, sakkunniga och professorer som förebilder och mentorer för andra kvinnor inom den akademiska världen. Det grundläggande för att lyckas att skapa en sådan här positiv uppåtspiral är att stimulera fler kvinnliga studenter att fortsätta med doktorandstudier och satsa på en egen forskarkarriär. En del i detta är också att dessa kvinnor har en säker och trygg anställning som doktorand. Det är a och o. Sedan, Rune Rydén, är det ju inte bara kvinnor som har barn. Män har också barn. Man skall kanske fundera litet kring den arbetsfördelning som finns i dag i samhället om det finns någonting som kan göras för att förändra denna, så att det blir möjligt för både män och kvinnor att vara föräldrar och samtidigt forskare och aktörer i det system som Rune Rydén och jag är så angelägna om att utveckla kvaliteten på.

Herr talman! Vänsterpartiets utgångspunkt när vi har behandlat frågan om högskolans ledning, lärare och organisation har varit följande: Vi vill bryta den rådande hierarkiska struktur som finns på högskolorna. Vi vill sprida makten och utveckla högskolan mot en verklig decentralisering. Vi vill också öka samhällsanknytningen och skapa en större öppenhet. Vi vill uppvärdera det pedagogiska arbetet, få en flexiblare befattningsstruktur som löser problemet med att samma person har det yttersta ansvaret för såväl undervisning som forskning och administration. Och vi vill bryta den traditionella mansdominansen och mönstret med mäns överordning och kvinnors underordning, vilket får till följd att kvinnorna fortfarande diskrimineras vid antagning och tjänstetillsättning. Tack, Margitta Edgren, för ditt replikskifte med Rune Rydén! Detta är skälen till att vi i de avgörande delarna stöder regeringens förslag. Vi tycker att förslaget ger möjlighet både till en modernisering och en effektivisering av högskolan, denna i vissa sammanhang något trögrörliga institution. Själv är jag övertygad om att den verkliga förändringspotentialen finns hos studenterna. Det är därför självklart för oss att studentinflytandet måste förstärkas. Vi menar att det är ett viktigt steg i arbetet med att säkra kvaliteten på högskolorna. Vi vill förstärka studenternas inflytande i de formella beslutande organen. Men vi menar att det är ännu viktigare att studenterna får möjlighet att vara med i de organ som bereder ärenden, och det på alla nivåer. I realiteten vet vi ju alla att det är där de avgörande besluten egentligen fattas. Eftersom vi också lägger stor vikt vid kursutvärdering som pedagogisk merit, menar vi också att varje kurs på högskolan skall utvärderas och att utvärderingarna skall ske i samarbete mellan studenter och lärare. Studenterna måste också få ett rejält inflytande över valet av arbetsätt och arbetsformer och även aktivt delta i diskussionerna om examinationernas form och innehåll. Vi är glada över att vi faktiskt har fått gehör för våra önskemål och att utskottet nu föreslår ett tillkännagivande om en översyn av studentinflytandet på alla nivåer som också innefattar utvärderingar samt att studentrepresentationerna i högskolestyrelserna kommer att öka. Vi ser det som ett steg i rätt i riktning i arbetet med att demokratisera och modernisera högskolan. Men detta har fått konsekvenser för vårt ställningstagande när det gäller frågan om valförsamlingen skall vara obligatorisk eller inte. I en öppnare och mer transparent organisation finns det skäl för att ge högskolestyrelserna möjlighet att själva välja formen för hur samrådet med studenter, lärare och övriga anställda skall gå till. Av egen erfarenhet vet jag att valförsamlingen inte är en fullgod garanti för olika gruppers inflytande. Den kan faktiskt i vissa fall ha en rent konserverande effekt. Sedan är det ju så, som Andreas Carlgren mycket riktigt påpekade, att förhållandena på de olika högskolorna varierar mycket. Dessutom vill jag säga att decentraliseringen är en mycket viktig tanke även för oss. Vi tycker att mångfald är bättre än enfald. Vi har därför ändrat oss och är beredda att pröva att ge högskolestyrelserna möjlighet att själva välja former för samrådet. Själv tror jag att det är sannolikt att valförsamlingen kommer att bibehållas på många universitet och högskolor. Jag vill också markera att vi kommer att följa den här frågan mycket noggrant. Då det gäller den pedagogiska kompetensen hos lärarna är vi nu nöjda med den skrivning som finns i betänkandet. Där slås det fast att det i varje årsredovisning skall framgå både omfattningen och inriktningen av det pedagogiska utvecklingsarbetet och det antal lärare som deltar i kurser i pedagogik och genusteori. Det tycker vi är bra. Men vi tycker också att det är viktigt att lärarna får kunskaper i samtalsmetodik för att de skall kunna fungera bättre som handledare och också att de vet vilka olika examinationsformer som kan tänkas finnas och vilka följder de får. Nu avvaktar vi för vår del Högskoleverkets utvärdering av lärarnas fortbildning och vidareutbildningen. Vi är beredda att återkomma med krav på en obligatorisk längre pedagogisk utbildning om utvärderingen visar att det finns ett stort behov av det. Ytterligare motiv för det ställningstagandet är att åldersfördelningen, som tidigare har påpekats, bland universitetslärarna är mycket sned. Vi har alltså stora pensionsavgångar att vänta under de närmaste åren samtidigt som högskolan kraftigt expanderar. Jag instämmer med dem som tidigare har uttryckt rädsla för att vi kommer att få brist på kvalificerade lärare inom en snar framtid. Till sist vill jag kommentera frågan om lärarnas bisysslor. I flera rapporter har Riksrevisionsverket pekat på att bestämmelserna när det gäller bisysslor är tämligen okända på högskolorna och att de inte heller efterlevs. Vi har i ett motionsyrkande lyft fram frågan om hur en reglering av lärarnas engagemang i uppdragsutbildning skulle kunna utformas. Om man läser utskottets betänkande kan man se att utskottet har den uppfattningen att uppdragsutbildningen inte får tillåtas att dra bort de bästa lärarna från den reguljära undervisningen och att det är särskilt viktigt att beakta detta då det råder brist på kvalificerade lärare, och man kan dra den slutsatsen att det faktiskt gör det i dag. Sedan säger utskottet att man tycker att det självklart att högskolorna prioriterar den utbildning som staten gett dem i uppdrag att bedriva. Det tycker jag också. Det låter jättebra, men verkligheten ser faktiskt helt annorlunda ut på många håll. Det drabbar studenterna i form av försämrad kvalitet på vissa grundutbildningar. Jag skulle vilja säga som Henrik Tikkanen: Ibland gäller det inte att varken se bakåt eller framåt, utan det gäller faktiskt att se upp. Vi tycker också att regeringens förslag behöver kompletteras med åtgärder för att stimulera rörligheten hos lärare och forskare. Flera internationella bedömare har visat på att rörligheten är mycket låg i Sverige. Jag tror att en ökad rörlighet skulle vitalisera en del institutioner där livet annars lätt får en karaktär av vilohem. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 11 Det finns farhågor för att dessa kommer att förändras i den nya organisationen med indelning i större vetenskapsområden. Vi har därför föreslagit att man gör en särskild uppföljning som belyser hur reformen kommer att slå just mot de små fakulteterna.

Herr talman! Universiteten och högskolorna har haft en hård centralstyrning under en mycket lång tid. Det började på 60-talet och räckte fram till den förra mandatperioden. Då ändrade den förra regeringen situationen och gav högskolor och universitet en mycket hög grad av självständighet. Tyvärr genomfördes den här reformen litet för snabbt. Högskolorna och universiteten fick inga förändringar i sina organisationsformer så att de på ett smidigt sätt kunde utnyttja den vunna friheten. Jag har tidigare riktat den anmärkningen till den förre utbildningsministern att han i sin iver att släppa fåglarna fria ställde ut burarna med glömde att öppna dörrarna. Nu kommer det ett förslag från den nuvarande regeringen om att öppna dörrarna. Det är bra och välkommet, men det kommer litet sent. Universitet och högskolor har problem som har permanentats under väntetiden och delvis vuxit.

Detta fördröjer utvecklingen till en jämn fördelning av kvinnor och män bland lärare och forskare. Det ser vi inte minst i den sneda fördelningen när det gäller professorerna. Propositionen innebär förbättringar av situationen i flera avseenden. När det gäller högskolans ledning är de föreslagna förändringarna i högskolans styrelse och dess uppdrag ett steg mot en starkare och mer aktionsförmögen styrelse. Rektor får en ställning som mer liknar en verkställande direktör i ett företag. Det bör kunna leda till ett mer aktivt ledarskap från rektorsämbetet. Förslaget är alltså väl värt att pröva. Vi i Miljöpartiet föreslår att Högskoleverket får i uppdrag att följa upp och utvärdera den här förändringen samt avge rapport tre år efter det att den nya organisationen har genomförts. Man kan ställa sig litet undrande inför vissa delar av förslaget när det gäller ledningsorganisationen. En detalj är t.ex. varför rektor skall utses av regeringen och inte av styrelsen. Det är en ganska ovanlig konstruktion, åtminstone inom företagsvärlden. Det hade väl varit naturligare att rektor var ansvarig inför sin styrelse, precis som en vd är det. Den relationen har vissa värdefulla funktioner som jag tror att man skulle ha utnyttjat bättre om man hade låtit styrelsen tillsätta rektor, naturligtvis efter en ordentlig demokratisk valprocedur inom universitetet. Ett annat problem med regeringens förslag om högskolans ledning, som verkligen inte är någon detalj, är att man har förbisett frågan om studentinflytande. Det här förefaller naturligtvis underligt med tanke på att vi under det senaste decenniet har genomfört en så tydlig ökning av elevinflytandet i grundskolan och gymnasiet. Det finns ju numera möjlighet att ha en skolstyrelse i gymnasiet med elevmajoritet. Det gör ett underligt intryck och det har uppmärksammats av utbildningsutskottet. Miljöpartiet står naturligtvis bakom skrivningarna där. Vi vill betona att det är viktigt att man verkligen kompletterar förslaget på den här punkten snarast möjligt. Studentinflytandet skall naturligtvis också gälla rakt över alla beslutande organ och de beredande organen. Miljöpartiet har föreslagit att styrelsen skall ha en annorlunda sammansättning. Vi tycker att de tre grupper som finns, allmänföreträdarna, lärarna och studenterna, skall vara representerade i samma proportion. De skall alltså ha en tredjedel av platserna var, varvid rektor skall ingå som ledamot i lärargruppen. Regeringen föreslår också en ändring i befordringsgången för lärare. En lektor som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor skall t.ex. kunna få sin anställning ändrad till anställning som professor. Behörighetsgrund och meritvärdering för anställning skall också breddas. Det här förslaget har naturligtvis hälsats med glädje från fackligt håll. Jag är inte säker på att den glädjen kommer att bestå så länge. Man kan gissa, på goda grunder om man tittar på årets budget, att det inte kommer att komma några tillskott till universitet och högskolor som gör att det går att behålla den lönenivå som finns. Kostnaden för att ändra anställningsformen från lektor till professor är avsevärd, om inte professorernas arbetsvillkor väsentligen försämras. Man räknar med en kostnad på 1,2 miljoner per professor. Lektorsanställningarna är betydligt billigare. Det här förslaget kan emellertid leda till en bättre ansvarsfördelning vid högskolorna och bidra till en kvalitetshöjning i verksamheten. Det är också naturligt att man har den här formen av karriär inom högskolan. Men det innebär också, som jag tror Margitta Edgren påpekade, att vi får en sämre rörlighet. Vi har redan en dålig rörlighet. Det är ett av de största problemen inom universitet och högskola. Lärare och forskare sitter kvar på det universitet där man en gång började sina studier, och man sitter där ofta livet ut. Det här är naturligtvis en fullständigt orimlig situation just på universitet och högskola, där dynamiken måste var mycket kraftig. Vi har föreslagit att rörligheten ökas genom att det införs tidsbegränsade anställningar av visstidsförordnande för många tjänster. Man kan ha t.ex. högst sex år och sedan ha möjlighet till vidare anställning i treårsperioder. Det skulle bryta låsningen och göra det möjligt för yngre studerande att komma åt de tjänster som finns inom universitetet. Det skulle också göra det möjligt att snabba upp jämställdhetsarbetet och få in kvinnor på tjänsterna. Det behöver inte ta 156 år om vi bara får en rörlighet så att de kvinnor som redan finns inne i systemet också kan få de tjänster som de så väl är värda. Högskolans tredje uppdrag, öppenhet och ökad samverkan med samhället i övrigt, kräver ju att lärare och forskare kan flytta sig litet då och då. Det kräver att de kan jobba på ett företag och sedan komma tillbaka till universitetet. Jämställdhetsfrågorna har tagits upp i propositionen och regeringen fortsätter alltså det påbörjade arbetet med att ivrigt och ihärdigt agera för att vi skall få en ökad jämställdhet. Miljöpartiet har hela tiden ställt sig tveksamt till de metoder man har valt. Vi var tveksamma redan till de 30 kvinnliga professurerna. Nu kommer det ett förslag från regeringen om att man skall ha rekryteringsmål. Det är ett något finare ord för renodlad kvotering av professorstjänsterna. Dessutom har man sagt att om inte de rekryteringsmål som varje högskola och universitet skall få uppfylls skall man kunna dra in anslagen eller hålla dem inne tills de uppsatta målen verkligen uppnås. Att skramla med sanktionsvapen i sådana här sammanhang ställer sig Miljöpartiet avvisande till. Dessutom tycker vi att underlaget för kvoteringen inte är bra. Det är orimligt att som underlag för beräkningen av kvoterna ta andelen kvinnor respektive män som finns inom lektorsjänsterna på universitet och högskolor. Det handlar om urvalsförfarande i små grupper, och det leder direkt till skevheter. Använder man den här principen får man som ett brev på posten ganska kraftiga kvalitetssänkningar. Vi i Miljöpartiet anser att det här sättet att agera innebär att man angriper symtomen, inte orsakerna, till den sneda könsfördelningen av professorstjänster och lektorstjänster. Jämställdhet måste handla om lika möjligheter för kvinnor och män i lärar och forskarkarriären. Miljöpartiet har i andra sammanhang föreslagit en lång rad nödvändiga förändringar av utbildningen på universitet och högskolor för att åstadkomma det. Jag skall inte gå in på dem. Men låt mig ta ett exempel eftersom det nämns i regeringens proposition. Det gäller meriteringstiden för anställningen som forskarassistent. Det står i propositionen att regeringen gör bedömningen att meriteringsbegränsningen skall behållas, dvs. fem år efter det att man har disputerat får man räkna meriterna för anställning av forskarassistent, icke längre. Många kvinnor i forskarutbildningen väntar med att skaffa barn tills man har disputerat. Det kan vara en god familjeplanering. Sedan är det dags, när man har fått sin doktorshatt, att vara hemma ett år med barnen. Det är utan tvekan fortfarande kvinnorna som ägnar mest tid och intresse åt barnen när de är mycket små. Kvinnan får alltså direkt ett underläge på ett till två år i meriteringen till forskarassistenttjänsterna. Forskarassistenttjänsten är den enda tjänst vid våra universitet och högskolor som finns att välja på i karriärstegen. Det är alltså helt enkelt en tydlig och mycket allvarlig kvinnofälla som har byggts in. Det förvånar mig litet grand att utbildningsministern inte har uppmärksammat det här. Dessutom står det i strid med regeringens uttalade önskan att man skall ha större samverkan med näringslivet. Det vore alldeles utmärkt om den nyblivne doktoranden kunde ge sig ut på ett företag, jobba några år och sedan komma tillbaka och fortsätta sin karriär med vunna erfarenheter. Men då är han rätt chanslös, eftersom meritering räknas bara under de fem sista åren. Jag skulle också vilja säga någonting om de nya kraven. Några har blivit upprörda över att man har släppt kravet på disputation för lektorsanställning, liksom över att man har breddat kraven så att även annan yrkesskicklighet räknas som meritering. Vi i Miljöpartiet ser det här som ett uttryck för en vilja att bredda lärarkårens kompetens och öppna universiteten mot omvärlden så att annan yrkesskicklighet som man t.ex. fått i ett företag skall kunna räknas. Vi tycker att det är bra. Vi tror att det här systemet kan prövas och att det ligger i högskolornas eget intresse att inte släppa in icke-kompetent personal. När det gäller lärarrekryteringen är problemet inte alls det här utan ett helt annat, nämligen att det saknas kompetenta personer att anställa. Det råder en skriande brist på personer att anställa, och det är den bristen som man på olika sätt måste försöka åtgärda. Vad till sist gäller medel till forskning och forskarutbildning har från regeringens sida föreslagits att man skall lämna den gamla fakultetsindelningen i anslagsförfarandet och i stället fördela anslagen efter vetenskapsområden. Det innebär att man gjort en anpassning till forskningsrådens struktur, och det är utmärkt. Då kommer pengarna åtminstone sektorsvis på samma sätt från statsbudgeten direkt till universitet och högskolor respektive från forskningsråden. Däremot permanentar man de gamla svårigheterna vad gäller tvärvetenskaplig forskning mellan ämnen som ligger inom olika vetenskapsområden. Därför har Miljöpartiet föreslagit att ledningen vid ett universitet eller en högskola skall ha rätt att innehålla medel, t.ex. 2 % eller däromkring, för fördelning i efterhand till tvärvetenskaplig forskning som berör två olika vetenskapsområden. Det är såvitt jag kan se egentligen inte möjligt att göra detta i dagsläget. Mot den här bakgrunden yrkar jag bifall till reservation 5 under mom. 27 och till reservation 8 under mom. 12.

Fru talman! Styrningen av de statliga universiteten och högskolorna har genomgått väldigt stora förändringar de senaste åren, och nu är det dags igen. Den här gången handlar det, som alla de som lyssnat på debatten har förstått, om högskolans ledning, lärare och organisation. Jag tror också att det är viktigt att det hela tiden pågår en sådan här process. Till vissa förslag i propositionen är vi kristdemokrater positiva, t.ex. till regeländringen som underlättar anställning av lektorer och professorer. Den är välkommen. Vi tycker också att det är positivt att regeringen understryker den pedagogiska skickligheten vid prövning av anställningsbehörighet och att jämställdheten i lärarkåren uppmärksammas. Alla partier i utskottet har varit eniga om att studenternas inflytande behöver förbättras och anser att de två platser studenterna är garanterade i styrelsen i dag bör utökas till tre. Dessutom begär utskottet, som flera talare redan har sagt, en utvärdering av studentinflytandet på alla nivåer i högskolan. Det känns som ett fall framåt på ett mycket viktigt område. Högskolestyrelsen skall ju representera alla skolans viktiga intressenter. Rektor, lärare, studenter och samhällsföreträdare är självskrivna företrädare i en högskolestyrelse, och ingen av grupperna får ha egen majoritet. När det gäller vilka som skall påverka sammansättningen av styrelserna anser majoriteten här i kammaren att högskolan inte bör ha något inflytande över nomineringen av ledamöter till styrelsen. I propositionen skriver regeringen: "Universitet och högskolor är statliga myndigheter. De karaktäriseras också i betydande grad av internt, delvis kollegialt självstyre. Detta är en viktig utgångspunkt för förslagen i denna proposition." Jag får inte det här att riktigt gå ihop. Om man värnar om det kollegiala inflytandet, borde högskolorna åtminstone få medverka vid nomineringen av styrelseledamöter. Vi anser inte heller att det finns någon anledning att ta bort de kriterier för dem som skall ingå i högskolestyrelsen som i dag finns inskrivna i högskolelagen. Även om det borde vara en självklarhet att dessa personer skall ha ett personligt engagemang för högskolans utveckling och att de skall vara väl förtrogna med områden som har anknytning till högskolans eget verksamhetsområde, kan det finnas anledning att klart uttrycka det i lagen, och det borde få stå kvar där. Regeringen skall enligt förslaget inte bara utse rektor utan också ordförande i styrelsen, och det skall vara en person som inte är anställd vid högskolan. Det senare håller vi med om, men vi anser att högskolan själv borde få utse ordföranden. I ett system där regeringen utser styrelseordförande, som i sin tur lämnar förslag till regeringen inför rektorstillsättningen, är risken stor för att den politiska styrningen av högskolornas verksamhet och inriktning ökar. Det kan leda till att villkoren för självständig forskning och högre utbildning äventyras på sikt. Det system som vi kristdemokrater skulle vilja se är alltså en styrelseordförande som hämtas utanför högskolan men utses av högskolan själv. Ordföranden skall tillsammans med styrelsen komma med förslag till rektor efter att först ha hört lärarna, de anställda och studenterna vid lärosätet i en demokratisk process. Den som har kompetens för att vara professor skall nu få möjlighet att anställas som sådan. Det är bra att betydligt fler inom lärarkåren får möjlighet att avancera. Även adjunkternas befordringsmöjligheter borde ha setts över i detta sammanhang. Mindre bra är att, samtidigt och kanske av nöden, professorernas möjlighet att bedriva sin verksamhet urholkas. Vi motsätter oss att professorernas möjlighet till en sabbatstermin för att ägna sig åt den egna forskningen försvinner. Eftersom samtidigt mer tid nu skall läggas på undervisning, kan det bli svårt att få tillräcklig tid för forskningsverksamheten. Det ena diket är lika dåligt som det andra. Undervisningen är en viktig del av professorstjänsten. Vi kristdemokrater har länge betonat pedagogikens betydelse för undervisningen och är därför positiva till att pedagogiska meriter skall ges större tyngd vid anställning av professorer. Högskollärares skicklighet kan inte mätas bara utifrån deras sakkunskap och vetenskapliga kompetens. Förmågan att skapa en bra studentkontakt, att på ett bra sätt förmedla sina kunskaper och att vägleda studenterna i studierna är lika viktig. Därför anser vi att det är rimligt att högskollärare vidareutbildas i pedagogik även efter det att de har trätt i tjänst. Vi motsätter oss också förslaget att en högskola i fortsättningen skall kunna anställa professorer utan tillstånd och kvalitetsgranskning från Högskoleverket. Den kvalitetskontroll som garanteras i dag försvinner helt. När antalet professorer på mycket kort tid ökar så kraftigt som nu är tänkt är kvalitetskontrollen av de forsknings och utbildningsområden som berörs särskilt viktig. Det ligger också en motsägelse i att en kvalitetsprövning anses behövas innan högskolan tilldelas ett vetenskapsområde men inte innan en professor anställs. I praktiken kan det leda till den något märkliga situationen att en högskola har en professor men inte har rätt att examinera doktorander. Slutligen, fru talman, några ord om jämställdheten. De som leder undervisning, forskning och institutioner har ett stort ansvar när det gäller att skapa en miljö som ger likvärdiga villkor för kvinnor och män. Fortfarande är det ofta så att mannen utgör norm och att utbildningen därför inte är uppbyggd så att den passar både kvinnor och män lika bra. En bättre könsfördelning inom lärarkåren är viktig ur jämställdhetsaspekt, inte minst när det gäller möjligheten för både kvinnor och män att identifiera sig med och få förebilder bland lärarna. Därför stöder vi förslaget om rekryteringsmål både på nationell nivå och för de enskilda lärosätena. Vi tror att målen i sig kommer att leda till en ökad medvetenhet, att jämförelser mellan olika lärosäten kommer att göras när det gäller hur man klarar att uppnå målen. Det är en möjlighet för regeringen att konkret följa upp och påpeka eventuella brister när det gäller måluppfyllelsen. Detta anser vi är fullt tillräckligt. Att ta till storsläggan och hota med att blockera medel för dem som inte omedelbart uppnår målen avvisar vi. Vi tror att det är rent kontraproduktivt i det här sammanhanget. Den allra viktigaste åtgärden för att främja jämställdheten är, som flera har varit inne på, att undanröja de formella men också de informella hinder som i dag begränsar kvinnors möjligheter. Att vid anställande av forskarassistent ge dispens för tid som har ägnats åt föräldraledighet är ett exempel. Att se över meritvärderingssystemet är ett annat. Jag yrkar bifall till reservation 4 under mom. 4

Fru talman! Låt mig inleda med att konstatera att det råder en viss distans mellan Centerpartiet å den ena sidan och Moderaterna å den andra i synen på en av våra allra viktigaste framtidsfrågor, nämligen hur vi skall kunna hävda och utveckla Sveriges ställning som kunskapsnation. Dagens förestående beslut om högskolans ledning, lärare och organisation är ytterligare viktiga milstolpar i det omfattande reformarbete som under de senaste tio åren präglat den svenska högskolevärlden. Den kraftiga utbyggnaden av grundutbildningen åtföljs av viktiga strukturförändringar innefattande en modernare organisation, större frihet för de enskilda högskolorna samt ökat inflytande för högskolornas styrelser och uppdragsgivare. I detta sammanhang bör inte minst en förstärkning av studenternas inflytande på olika nivåer inom högskolan uppmärksammas. Det är mycket glädjande att vi har kunnat nå en sådan fullständig uppslutning. Det är inte bara det förhållandet att studenterna i fortsättningen skall ha minst tre ledamöter i styrelsen. Vad som är kanske ännu viktigare är att studenterna skall ha ett ökat inflytande på de beredande nivåerna när det gäller exempelvis så viktiga frågor som kvalitetssäkring och utvärdering av utbildningen. Jag vill också här understryka att det på många andra väsentliga punkter finns en bred samsyn i dessa beslut. Det finns en stark uppslutning kring behovet av reformer som öppnar den tidigare i många avseenden alltför slutna högskolevärlden mot det omgivande samhället i allmänhet och inte minst mot dagens och framtidens arbetsmarknad. Att dagens reformer har en starkt förankring inte bara här i riksdagen utan också på de enskilda universiteten och högskolorna kom bl.a. klart till uttryck vid den högskolekonferens som regeringen anordnade tidigare i år med stort deltagande av styrelseledamöter och rektorer från landets samtliga högskolor. Men även på detta område har regeln om samsynen sina undantag. Det stora undantaget är inte oväntat Moderaterna. Det som trots på flera punkter nyanserade resonemang mest präglar de moderata reservationerna till dagens betänkande är partiets fortsatta kampanj mot de mindre och medelstora högskolorna, som ju som bekant i den moderata terminologin lanseras under begreppet "bygdehögskolor". Jag skall återkomma till detta, men jag skall börja med att kommentera några andra reservationer. I reservation 1 hävdar Moderaterna att själva myndighetsformen utgör en hämsko på högskolornas möjligheter att i större utsträckning själva få utforma sin verksamhet. Moderaternas aversion mot begreppet myndighet förefaller inte helt kristallklar. Enligt regeringsformen finns det två kategorier som har rätt att fatta beslut på statens vägnar: domstolar och myndigheter. Med begreppet myndighet sägs således inget annat än att det rör sig om ett statligt organ som har rätt att fatta egna beslut och som inte är en domstol. Varken utredningen RUT-93 eller Förvaltningspolitiska kommissionen har ifrågasatt att universitet och högskolor skall vara statliga. Vad det handlar om är således vilka regler som skall gälla för dem som statliga organ. Att beteckna dem som myndigheter innebär i grunden ingenting annat än att markera att de har rätt att självständigt fatta beslut på statens vägnar. Vad som närmare skall gälla för dem kan utformas utifrån den verksamhet som universitet och högskolor bedriver. Så har också skett. Universitet och högskolor är således i många avseenden undantagna från generella föreskrifter i förvaltningslagen. I stället ges särskilda föreskrifter i högkolelag och högskoleförordning. Vissa generella regler, t.ex. om offentlighet och sekretess, gäller också för universitet och högskolor, vilket självfallet är högst rimligt med hänsyn till att det handlar om en skattefinansierad verksamhet. Vad gäller kriterier för att utse ledamöter i högskolestyrelser görs här flera viktiga förtydliganden. Föreskriften i högskolelagen om att regeringen vid utseende av ledamöter i en högskolestyrelse bör välja personer med bakgrund som är av betydelse för högskolans utbildnings och forskningsuppdrag är närmast en truism. Ingen regering vill självfallet utse styrelseledamöter som inte har en sådan bakgrund att de har insikt om och förståelse för högskolans verksamhet. Det behöver därför inte göras några ytterligare skrivningar om den självklarheten. Moderaternas och Kristdemokraternas tal om risker för partipolitisering av högskolestyrelserna i allmänhet och ordförandeuppdraget i synnerhet är minst sagt ogrundat. Vad det handlar om är att tydliggöra högskolestyrelsernas ansvar och stärka deras roll när det gäller mer långsiktiga och strategiska frågor. Det är den ena sidan. Den andra är rektors ansvar för den operativa verksamheten. Det förefaller som att det finns en stor uppslutning också på detta område. Därför är de misstänkliggöranden som nu görs bl.a. från Moderaternas sida förvånande. Det är mot denna bakgrund logiskt att såväl styrelsens ordförande som rektor utses av regeringen liksom att ordföranden är en person som inte har någon anställning vid den högskola som uppdraget avser. Synsättet att regeringen inte skulle kunna utse även rektor är något märkligt. Rektor är en myndighetschef. Alla andra myndighetschefer utses av regeringen. Därför finns ingen anledning att göra något undantag eller att det skall gälla särskilda regler i detta avseende för universitet och högskolor. Trots allmänna deklarationer om behovet av fler professorer avvisar Moderaterna förslaget att tillvidareanställd lektor skall kunna befordras till professor. Propositionens grundsyn är att tjänsteorganisationen i sig inte skall vara styrande för fördelningen av arbetsuppgifter mellan olika anställda vid universitet och högskolor. Den är som på andra arbetsplatser ett system av befattningar som ger uttryck för de enskildas kompetens och meriter, och därmed också grad av självständighet i arbetet. Fördelningen av arbetsuppgifter inom utbildning och forskning är givetvis en fråga för den lokala ledningen vid respektive högskola. Nuvarande avtal kommer att omförhandlas, vilket också är självklart, med utgångspunkt från detta. Vad gäller finansieringen, som Moderaterna bekymrar sig för, borde det inte vara obekant - om man förslagsvis tar sig en titt i budgetpropositionen - att universitet och högskolor nu tillförs nya ökade resurser med i storleksordningen drygt en halv miljard, om vi tittar på statsanslagen. Om man menar allvar med talet om ökad frihet för universitet och högskolor borde det också gälla fördelningen av resurser. Då är det rätt så logiskt att tänka sig att man tar en del av det ökade utrymmet i anspråk för dessa uppgifter och rekryteringar för att få fler professorstjänster, vilket alla i övrigt är överens om att vi måste ha vid de svenska universiteten och högskolorna. När det gäller rekryteringsmål avseende könsfördelningen bland lärarna vore det självfallet önskvärt att inte behöva tillgripa den typen av åtgärder som vi nu inför en kall verklighet måste vidta. Alla borde vid det här laget känna till hur verkligheten ser ut och alla de tappra strävanden som gjorts för att klara av det här med morot och på frivillighetens väg. Men inga aldrig så välmenta och allmänt hållna deklarationer om behovet av fler kvinnor i forskarkarriären har hjälpt. Universitet och högskolor har förblivit det gamla manssamhällets sista utpost. Det är mot den bakgrunden principen att vissa sanktionsmöjligheter skall kunna tillämpas om man inte uppfyller rekryteringsmålen skall ses. I detta sammanhang kan det var värt att påpeka att såväl Högskollärarutredningen som JÄST-gruppen, den särskilda jämställdhetsgruppen, ställt sig bakom tanken att lärosätenas förmåga att uppfylla rekryteringsmål skall tillmätas betydelse vid statsmakternas resursfördelning. Så kommer vi då tillbaka till Moderaternas närmast perenna misstro mot de mindre och medelstora högskolorna. Deras förmåga att upprätthålla hög kvalitet i verksamheten ifrågasätts på nytt - i det här fallet genom att man säger nej till möjligheterna för de mindre och medelstora högskolorna att påbörja forskarutbildning i syfte att producera egna lärare. Hur skall man kunna utveckla och ytterligare stärka de mindre och medelstora högskolorna om man inte ger dem denna möjlighet? Jag ser en klar skiljelinje. Moderaterna är fast i en gammal syn på utbildning och forskning. Det är ett bakåtblickande. Till flydda tider återgår Moderaternas tanke så gärna. Moderaterna säger att man är ett framtidsparti, men i praktiskt handling hänger man på det viktigaste området - Sveriges möjligheter att hävda sig som kunskapsnation - inte med i utvecklingen. Det är bara att notera detta, även om det är ett tragiskt konstaterande. Få områden torde ha så omfattande system för kvalitetsprövning och så starka egna normer när det gäller verksamhetens kvalitet som forskning och forskarutbildning. Det finns därför ingen anledning att tro att disputationer skulle göras lättare och att doktorsavhandlingar som inte håller måttet skulle släppas igenom vid nya enheter. Reservanterna visar i själva verket stark misstro också mot alla dem som kommer att fungera som opponenter och sitta i betygsnämnden. I det här sammanhanget måste man komma ihåg att också forskningsmiljöerna vid universiteten och de s.k. större högskolorna eller fackhögskolorna ofta är synnerligen små. Det finns många små institutioner i Lund. Det finns många små institutioner i Uppsala. Lärosätena må vara stora, men de består av många små institutioner. Flera av dem är definitivt inte större än de forskningsmiljöer som kommer att etableras, som redan är på väg att göra det, vid de mindre och medelstora högskolorna. Då är min fråga: Vill reservanterna ha ett generellt förbud mot institutioner under en viss storlek? Eller vill man tillbaka till 60-talet när regeringen beslutade om indelningen i institutioner? Själv tror jag inte på någotdera. Här måste vi kunna lita på att de som är verksamma vid universitet och högskolor också är engagerade i att få verksamhet med bra resultat. Det var för övrigt. också utifrån ett sådant förtroende som den borgerliga regeringen 1993 decentraliserade en rad frågor till universitet och högskolor - en decentralisering som nu uppenbarligen är försedd med den obotfärdiges många förhinder. Till sist har jag några korta kommentarer till reservationerna 8 och 12 om tidsbegränsning av anställning som lärare respektive indelning i vetenskapsområden. Vad gäller tidsbegränsning av anställning som lärare har reservanterna uppenbarligen anfäktats av den skola som lever efter den förlegade normen att hungriga vargar jagar bäst. Vi anser för vår del i stället att rimlig anställningstrygghet ger integritet och arbetsro, något som är viktigt för att man skall kunna arbeta konstruktivt inom såväl forskning som utbildning. Indelningen i fyra vetenskapsområden ifrågasätts av Moderaterna och även av Folkpartiet, som i övrigt har ett mer konstruktivt synsätt på propositionens förslag. I motsats till vad reservanterna anför, är vi för vår del övertygade om att koncentrationen till fyra vetenskapsområden väsentligt ökar universitetens och högskolornas möjligheter när det gäller att göra egna avvägningar i fråga om forskning och forskarutbildning samt att bedriva fakultets och ämnesövergripande forskning. Vad sedan gäller den forskningspolitiska utredningens möjligheter att pröva denna fråga, måste för det första sägas att utredningens direktiv är mycket vida. Men i uppdraget ingår bl.a. relationerna mellan statsmakterna och myndigheterna och styrformerna inom forskningsområdet. En central fråga är då självfallet anslagssystemet och de termer i vilka medelstilldelningen till forskning och forskarutbildning görs. Då behövs det inga tilläggsdirektiv för att utredningen skall kunna analysera och diskutera också dessa frågor. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka avslag till samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! När man lyssnade på Andreas Carlgren anförande tidigare kunde man få intrycket att han anser att Centern numera är arkitekt till alla socialdemokratiska förslag som läggs fram. Det vore bra om Bengt Silfverstrand kunde peka på något förslag som Socialdemokraterna själva står bakom. Låt mig kommentera reservationerna. Jag vill säga till Bengt Silfverstrand att vad gäller myndighetsansvaret, vill vi på den moderata sidan bara avvakta till dess att remissinstanserna har fått arbeta färdigt. Vi vill att man skall behandla detta i sedvanlig ordning. Att nu avgöra frågan utan att ta detta till sig tycker vi är dåligt. När det gäller ledamöterna i Högskolestyrelsen har Bengt Silfverstrand och jag helt klart olika uppfattningar. Det som finns på s. 41 i utskottets betänkande, och som jag tidigare citerade i mitt anförande, tycker jag passar väldigt bra in. Det borde ha stått kvar där. När det gäller de lektorskompetenta professorerna har Bengt Silfverstrand inte lämnat något förslag om hur detta skall finansieras mer än det som universiteten och högskolorna fruktar: Att det skall ske inom de givna anslagsramarna. Det innebär att man kommer att få väsentligt mindre resurser till sitt förfogande. Han lämnade inte heller något som helst besked när det gäller punkten om huruvida de nya professorerna skall ha lika många undervisningstimmar som professorer i allmänhet har, om man skall hamna på någon annan nivå eller om man skall ha lika mycket undervisningstid som lektorerna i dagsläget har. Detta är väldigt avgörande för hur det här kommer att slå ute på de olika institutionerna. Ta en institution som exempelvis statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet som Bengt Silfverstrand känner väldigt väl till. Där finns det en stor grupp professorskompetenta lektorer. Kommer alla dessa att bli utnämnda till professorer så kommer det knappt att finnas lektorstimmar kvar.
Fru talman! Jag vill inte på något sätt frånkänna Andreas Carlgren och Centern arkitektoniska färdigheter när det gäller att bidra till utvecklingen av de mindre och medelstora högskolorna. Men det har faktiskt försiggått ett samarbete under hela den här reformutvecklingen. Det har pågått under väldigt många år. Flera av de nya högskolorna har tillkommit efter beslut av socialdemokratiska regeringar. Motståndarna, bakåtsträvarna, är och förblir Moderaterna. Jag vill sedan kommentera detta med professorerna, att behöriga lektorer skall kunna bli professorer. Det är väldigt intressant när man läser Moderaternas reservation. Det står: "Fler professorstjänster är ett bra förslag, men de måste finansieras fullt ut. Det har inte regeringen gjort." Det är ett bra förslag, säger Moderaterna. Sedan hänger man upp det på finansieringen. Då efterlyser man uppenbarligen ytterligare central reglering. Det är ju alternativet. Grundläggande är väl ändå att Moderaterna känner till att det här är en reform som universiteten och högskolorna vill ha. Svaret på frågan om hur det här skall gå till är mycket självklart. Högskolorna och universiteten skall själva använda det resursutrymme som nu starkt ökar för att klara det här. Det gör man i samband med att man omförhandlar avtal. Det är ganska självklart. Vi vill definitivt inte ha någon central reglering på det här området. Vi är övertygade om att universitet och högskolor är väl skickade att klara av den här uppgiften själva.
Fru talman! Då vill jag bara till herr Silfverstrand ställa frågan: Hur blir det med undervisningsskyldigheten? Det svarade inte Bengt Silfverstrand på. Jag fick klart besked vad gäller finansieringen. Den skall ske inom de givna ramarna. Jag tror att det är ett besked som man med förskräckelse noterar på universiteten och högskolorna. Det innebär att dessa, med de resurser de har i dagsläget, kommer att få betala den här merkostnaden. Vi hade en uppvaktning i utskottet där vi fick väldigt klart för oss vad detta får för konsekvenser och vilka kostnader det innebär för en hel del institutioner. Det tror jag att Bengt Silfverstrand är väldigt medveten om.
Fru talman! Eftersom vi har valt linjen att de som har behörigheten skall få söka för att få den här möjligheten till befordran, är det fullständigt omöjligt för centrala myndigheter - statsmakter, regering och riksdag - att veta exakt i vilken omfattning och i vilken takt den här utvecklingen med fler behöriga lektorer som blir professorer kommer att ske. Den överblicken har man bara på den lokala nivån, på det enskilda lärosätet, på högskolan eller universitetet. Därför är det rimligt att också lägga ansvaret i finansieringsfrågan på dessa lärosäten.
Fru talman! Bengt Silfverstrands argumentation på två punkter tyder på att Socialdemokraterna inte har väl på fötterna. Det gäller för det första påståendet om rekryteringsmålen, dvs. förslaget om kvotering av professurer så att en viss procent kvinnor tas in. Bengt Silfverstrand försöker vifta bort våra påpekanden genom att säga att vi inte vet hur verkligheten ser ut och att det här är en nödvändig åtgärd. Det är väl knappast en bra verklighetsbeskrivning. Vi har från Miljöpartiet sagt att det finns stora brister vad gäller jämställdheten i utbildningen på universiteten, och vi vill åtgärda dem. Däremot ställer vi inte upp på kvoteringssystemet, eftersom vi menar att det är att angripa symtomen. Det ger heller inte några effekter av större mått på de brister i jämställdhet som finns, brister som vi har påpekat och där jag nu nämnde ett exempel. För det andra gäller det frågan om tidsbegränsade tjänster. Att säga att vi bara lanserar tesen att hungriga vargar jagar bäst är att vilseleda.

Den rörligheten sammanhänger med en mängd olika funktioner, bl.a. forskningens och läraryrkets karaktär. Man behöver nya erfarenheter för att utvecklas. Hela systemet på ett universitet eller en högskola skall vara ett dynamiskt system, där förändringar är möjliga, vetenskaper ändras osv. Jag kan återkomma till detta i min nästa replik. Man får inte vifta bort det så enkelt, utan Bengt Silfverstrand borde i stället komma med en bättre förklaring.
Fru talman! Här är inget som viftas bort enkelt, varken när det gäller rekryteringsmål eller när det gäller tidsbegränsade anställningar. Låt mig börja med rekryteringsmålen. Där har vi verkligen bra på fötterna. I klassisk svensk demokratisk tradition bygger vi på synpunkter från dem som är berörda. Vi går ut och lyssnar på deras organisationer och deras företrädare. Det har vi gjort i det här fallet, och vi kan konstatera att den mycket väl sammansatta Högskollärarutredningen och den grupp som under mycket lång tid speciellt har ägnat sig åt den här frågan och alltså har mycket lång erfarenhet, JÄST gruppen, menar att man nu måste fundera över att tillgripa mer konkreta och kraftfulla metoder för att uppnå jämställdhetsmålen. De målen är långt ifrån förverkligade, Gunnar Goude. Jag har inte sett något förslag från Miljöpartiet om hur man alternativt skall kunna gå till väga för att uppnå de här målen. Observera att det här sanktionsinstrumentet är mycket konstruktivt, eftersom de medel som skall hållas inne skall användas till åtgärder för att se till att fler av det underrepresenterade könet kan fortsätta sin karriär inom universitet och högskolor. Det är alltså ett mycket nyanserat sanktionsinstrument som här tillämpas. Vad gäller frågan om tillsvidareanställningar och rörlighet finns ett mycket utförligt resonemang i både proposition och betänkande. Det kommer ju faktiskt att finnas tidsbegränsade anställningar inom högskolorna, även om målet och strävan skall vara att öka antalet lärare med tillsvidareförordnande. Det är väl ganska logiskt att man i det avseendet har samma mål, tillämpar samma synsätt, inom högskole och universitetsvärlden som inom arbetslivet i övrigt, med de undantag som man av praktiska skäl måste ha.
Fru talman! Jag vill nog invända emot föreställningen att det är naturligt att använda samma synsätt vad gäller rörlighet för såväl universitet och högskolor som näringsliv. Jag tror att forskningen i det fallet intar något av en särställning. Som jag misstänkte har Bengt Silfverstrand inte tagit del av alla de förslag som finns. Han frågar vilka förslag vi har. Den listan är mycket lång. Vi har föreslagit ändrade handledningsförhållanden för kvinnor på C-nivå, på D-nivå och i forskarutbildningen. Vi har föreslagit andra meriteringsregler, som gör att kvinnors meriter räknas likvärdigt som männens. Kvinnorna har en helt annan meriteringsprofil vad gäller när i livet man producerar vetenskapliga artiklar - de har sin topp i 40-årsåldern, medan toppen för männen ligger mellan 25 och 30. Det är en sak som borde ändras på. Vi har här i dag föreslagit att man skall släppa kravet på en begränsad meriteringstid om fem år för forskarassistenter, eftersom detta är en ren kvinnofälla. Jag skall inte dra hela listan här, men det är anmärkningsvärt att Bengt Silfverstrand inte känner till dessa förslag utan kommer med denna kvotering, som inte alla - framför allt inte kvinnorna på universiteten - vill ha. Fråga Centrum för kvinnoforskning i Stockholm, Göteborg och Uppsala. De vill inte ha kvotering, och jag kan förstå varför. De är fullt nöjda med att ställa upp på lika villkor, bara de får lika villkor. Då är det här problemet löst, under förutsättning att man får rörlighet, så att man verkligen kommer åt tjänsterna. Men rörligheten kommer vi inte åt så länge folk sitter på tjänsterna på livstid. Tidsbegränsade tjänster är en bra lösning.
Fru talman! Självfallet, Gunnar Goude, tar vi del av alla de uppslag och goda idéer som finns. De kommer bl.a. från Miljöpartiet. Flera av de förslag som Miljöpartiet har framfört på det här området har också tillämpats. Men när man kommer fram till en punkt där man kan konstatera att ingenting händer, att vi inte får något ordentligt genombrott, då måste man vidta andra åtgärder, man måste sätta press på lärosätena. Gunnar Goude nämnde Uppsala. Jag vill då försiktigtvis hävda att varken Lund eller Uppsala precis hör till dem som har gått i spetsen för en rimligare och rättvis könsfördelning. Uppenbarligen har den typ av åtgärder som Gunnar Goude är förespråkare för inte räckt till. Det är därför vi nu gör den samlade bedömningen att detta behövs. Självfallet finns det invändningar mot det här förslaget, precis som mot andra förslag. Konstigt vore det väl annars. Men vid en samlad bedömning väger ändå de invändningarna lätt. Avgörande är att vi nu måste åstadkomma ett ordentligt genombrott för en rimligare könsfördelning i forskarkarriären ute vid våra högskolor och universitet.
Fru talman! Bengt Silfverstrand nämner de fyra vetenskapsområdena och låter framskymta att den aktuella forskningsutredningen, som vi för övrigt båda sitter i, mycket väl skulle kunna åta sig detta på eget bevåg och komma med ett förslag. Tror verkligen Bengt Silfverstrand att det finns utrymme och tid för detta, att vi över huvud taget skulle desavouera regering och riksdag - som ju skall fatta beslut om vetenskapsområdet i dag - genom att ifrågasätta de beslut som fattas och börja arbeta fram ett nytt förslag? Nej, Bengt Silfverstrand, det är väl ändå litet optimistiskt. Säg i stället att ni en gång under processens gång kanske skulle ha kunnat fundera på om detta var det absolut bästa förslaget men att processen nu har gått ifrån oss alla. Nu är det det här som gäller, och ni är inte beredda att fundera ett varv till på om detta är det bästa.
Fru talman! Jag uppfattar den kritiken från Folkpartiets mycket dynamiska och konstruktiva ledamot i utbildningsutskottet som ganska mild. Jag skall självfallet svara på frågan. Jag vill också erinra om att Margitta Edgren är ledamot i den forskarutredning där även undertecknad är ledamot. Därför skall vi väl också här i gott samförstånd kunna lyfta den här frågan om så skulle behövas. Det jag har sagt är att möjligheten att göra detta finns. Det beror på oss själva. Direktiven är trots allt inte snävare hållna. Förslaget som sådant ber vi däremot inte på något sätt om ursäkt för. För att vi skall få en bättre ordning, en starkare och effektivare forskningsorganisation ute på våra universitet och högskolor, är det oerhört väsentligt att man genomför den här koncentrationen. På samma sätt som tidigare överlåter vi med fullt förtroende åt de enskilda lärosätena att sedan avgöra resursfördelningen inom dessa områden. Då har vi företrädare som med kraft kan driva exempelvis det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, som ju blir väldigt stort. Vi har företrädare i styrelserna, och vi får nya styrelser med större befogenheter att bevaka de här frågorna. Det är också med den här reformen som med många andra: Självklart får man sedan utvärdera den och se vad den leder fram till. Når man inte avsett resultat får man göra erforderliga justeringar.
Fru talman! Jag fick med det här svaret fullt klart för mig att Bengt Silfverstrand inte är beredd att biträda mig i den här utredningen, där vi båda sitter med, i fråga om att lägga fram ett förslag om att se över huruvida indelningen i fyra vetenskapsområden är den optimala.
Fru talman! Jag är inte beredd att biträda just det förslaget av den enkla anledningen att vi har möjlighet att väcka frågan i det forum där vi båda är representerade, nämligen den forskningspolitiska utredningen med det framåtsyftande namnet Forskning

Fru talman! Den proposition som vi nu diskuterar, och som riksdagen snart kommer att fatta beslut om, är en del av den reformverksamhet som högskolorna genomgår. Den är ett led i den utbyggnad och kvalitetsförstärkning som sker inom svensk högskola i dag. Vi vet alla att när det gäller de grundläggande frågorna - utbyggnaden, fördelningen av utbyggnaden, jämställdheten och några andra frågor - finns det skiljelinjer, framför allt mellan riksdagsmajoriteten och Moderaterna. Här i debatten har Andreas Carlgren tydligt illustrerat hur Moderaterna minst sagt släpar benen efter sig när det gäller utbyggnaden av de mindre och medelstora högskolorna. Det är helt klart att om Moderaterna hade fått bestämma hade vi inte haft den kraftfulla utbyggnad som nu sker och inte heller fasta forskningsresurser, vilket är en förutsättning för hög kvalitet. Jag vill gärna säga till Rune Rydén, apropå detta, att jag inte är det minsta generad över att säga att vi har ett utmärkt samarbete med Centerpartiet i denna fråga. Jag finner det faktiskt en aning förvånande att Rune Rydén är ironisk över detta samarbete; jag har annars förstått att Moderaterna nu silkeslent talar om att man skall ha samarbete överallt. Varför då inte också i denna fråga? Det kanske vore dags för Moderaterna att ompröva sin negativa inställning i det här. Det vore utmärkt. Men det märks tyvärr ingenting av detta i reservationerna till den här propositionen. Här är det samma inställning som tidigare, vilket också Bengt Silfverstrand här har pekat på. När det gäller jämställdheten har Margitta Edgren som vanligt kraftfullt visat var Moderaterna egentligen står. Det behöver knappast tilläggas något efter vad som sades där. Inger Davidson har också på ett mycket tydligt och klart sätt visat varför det är bra med rekryteringsmål: för att vi skall komma någon vart i denna fråga och inte behöva vänta i 157 år eller vad det nu var. Jag vet visserligen att Moderaterna säger att bara månghundraårig erfarenhet kan ge kvalitet i verksamheten, men med det synsättet kan vi inte ha några högskolor över huvud taget efter Lunds universitet som uppfyller de moderata målen. Ändå finns det i den här frågan och när det gäller den här propositionen en betydande enighet här i riksdagen. Jag är glad över det. Det gäller också, det vill jag säga, Moderaterna på vissa punkter. Visserligen finns det här och var reservationer, men egentligen står det samma sak i dem som i propositionstexten. Det finns väl helt enkelt en allmän enighet om att det måste ske fortsatta reformer för att man skall kunna dra nytta av den decentralisering av högskolorna som har skett under 1990-talet och överlämna mera av besluten till högskolorna själva. Då behövs det också reformer av ledningsfunktionerna inom högskolorna. När jag lyssnar till Rune Rydén och läser reservationerna tycker jag mig märka att Moderaterna på något sätt här är själsligt kluvna. Å ena sidan tycker man att det här egentligen är ganska bra reformer - att överlåta mer till högskolorna, att högskolestyrelserna får rekrytera ordförande utifrån och en lång rad annat som ingår i propositionen. Å andra sidan vill man gärna företräda en konservativ professorsopinion - vi vet att en sådan finns - som tycker att det här inte är bra. Å tredje sidan vill man ju också vara för förnyelse. Det här är ju avreglering i långa stycken, men det är ändå inte riktigt bra avreglering. Då vill man bestämma mera. Det är som om man inte riktigt litar på att högskolorna själva skall kunna fatta beslut. Ta t.ex. detta med undervisningsskyldigheten. Hela den frågan handlar just om att överlåta till högskolorna, och för den delen institutionerna eller de andra enheterna inom högskolorna, att utnyttja den tillgängliga arbetskraften på bästa möjliga och effektivaste sätt. Det är självklart att man skall göra detta i form av avtal och att man då inte skall vara bunden till statliga regleringar. Jag tycker att det är ett stort framsteg att vi nu har kommit så långt att detta kan ske. För övrigt måste jag säga att det här är något motsägelsefullt, som jag också påpekade förut. Moderaterna vill ju gärna ha fristående universitet och högskolor. Det har man motionerat om i annat sammanhang, och som vi alla vet har man genomfört det under den föregående regeringsperioden. Där är det ju på det här sättet. Det sägs t.o.m. vara en särskild poäng att det är på det här sättet. Men varför är det då inte bra om det omfattar alla högskolor? Det är svårt att förstå. Sedan vill jag säga något om finansieringen. Det finns i dag ca 2 000 docentkompetenta lektorer i de svenska högskolorna. Anta att - jag säger inte att det blir så - alla dessa personer med det här nya systemet skulle bedömas och kvalificera sig som professorer. Det skulle då kosta ganska exakt 87 miljoner kronor i ökade kostnader för högskolan. fr.o.m. budgetåret 1998 tillförs högskolan 1 miljard kronor i nya resurser plus studiemedel till studenterna - 1 miljard i nya, permanenta resurser. Det är både en kraftig ökning av fakultetsanslagen på knappt en halv miljard, och det är en ökning av grundutbildningsanslagen. Men det är just dessa resurser som skall användas för forskning och undervisning. Kostnaden för forskning och undervisning är egentligen två. Den ena är lokaler. Det är den mindre delen. Den andra är just kostnaden för den anställda personalen - för forskarna, lärarna och annan anställd personal. Det är självklart att det är just de medlen man skall använda för detta. Det innebär en rejäl kvalitetshöjning av den svenska högskolan. Nya resurser tillförs. Man får ett bättre och mer modernt tjänstesystem. Människor uppmuntras att göra karriär i högskolan. Inom små ämnen skall en framstående forskare inte behöva vänta nästan hela sin livstid på att kunna bli professor, om man är kompetent nog. Högskolan tillförs resurser, och det är avgörande. Den här reformen hade inte varit möjlig om inte regeringen och riksdagsmajoriteten, med stöd av Centerpartiet, kunnat tillföra högskolan nya resurser. Det är helt avgörande, och det blir på det sättet. Jag tror att Rune Rydén bör besinna detta och hälsa de här reformerna som ett ganska logiskt fullföljande av reformer som antogs under den föregående mandatperioden. Det är reformer som jag för min del hela tiden har betraktat som viktiga och centrala för den svenska högskolans utveckling.

Fru talman! Det har gått som en grön linje genom det jag har sagt i dag att vi förespråkar ett decentraliserat kunskapssamhälle. Med tanke på att den socialdemokratiska regeringen vartefter har gett olika idéer sitt stöd, har det naturligtvis gått att åstadkomma ett bra samarbete när det gällt viktiga delar av den decentraliseringen. Men på en punkt i det vi behandlar i dag är jag förvånad. Helt avgörande för en decentralisering är självklart också ett större studentinflytande på högskolorna. Centerpartiets mål på sikt är att en tredjedel av styrelsens ledamöter skall vara studenter. Men det är ett steg i rätt riktning att det nu blir som utbildningsutskottet föreslår, att studenternas representation i högskolestyrelserna utökas till minst tre. Men jag tycker att det är konstigt att en regering som annars har haft lätt att stödja en decentralisering, och som är så medveten om jämställdhet, bortsåg från den här viktiga delen. En viktig fråga, med tanke på att utskottet nu föreslår en översyn av studentinflytandet på alla nivåer inom högskolan, handlar om vilken inriktning Carl Tham anser att en sådan översyn skall ha. Där är jag intresserad av att höra Carl Thams svar, särskilt som jag tror att studenternas engagemang i undervisningen är en viktig del för kvalitetssäkring och utvärdering av utbildningen. Det är alltså en viktig del av det vi nu gör, dvs. en satsning på kvalitet och decentralisering samtidigt.
Fru talman! Jag har egentligen ingen invändning alls mot det Andreas Carlgren säger om betydelsen av studentinflytande, självklart inte. Jag anser att den här utvärderingen naturligtvis skall ske i nära samarbete med studenternas organisationer, med Sveriges Förenade Studentkårer, som är den centrala organisationen för studenterna. Jag vill understryka att den på ett sätt kanske allra viktigaste delen av studentinflytandet handlar om inflytande över undervisningen. Studenterna måste vara medagerande i undervisningen, inte bara passivt ta emot utbildning, utan delta också när det gäller undervisningens uppbyggnad och uppläggning. Där finns både positiva och negativa saker inom den svenska högskolan i dag. Mitt intryck från många besök runt om i landets högskolor är att studenterna finner att de har mer att säga till om i dag än tidigare, men att det fortfarande finns mycket att göra. Det handlar då inte uteslutande om beslut som rör lokaler och liknande, utan det handlar just om undervisningens uppläggning och hur studenterna dras in i arbetet på att lägga upp utbildningen. Det här är en fråga som har många bottnar. Det är självklart en fråga som skall utredas med största noggrannhet.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att utbildningsministern har den principiella synen. Jag vill lägga till att det är viktigt att den översyn som nu skall göras kommer i gång mycket snabbt och att den också snabbt leder till nya initiativ när det gäller studentinflytandet. En ökad representation i styrelserna är ett viktigt steg. Men det krävs också inflytande på andra nivåer. Allra helst en regering som har föreslagit styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolan måste vara ivrig att gå vidare när det gäller högskolan. Vi har nått flera klara framgångar för Centerpartiets arbete. I det här fallet blev det först i utskottet. Men jag tycker att helheten i den här debatten visar att vi på ett mycket konsekvent sätt har kunnat arbeta för decentralisering. Arbetet inleddes under fyrpartiregeringens tid, ibland tyvärr på tvärs mot moderaterna, men vi lyckades ändå få igenom besluten i regeringsställning. Vi har drivit den linjen vidare under den här mandatperioden och lyckats få majoritet med socialdemokraterna. Jag tror att det visar att ett parti kan driva en mycket konsekvent politisk linje under olika politiska majoriteter och ändå få sin politik genomförd. Jag tror att det är ganska unikt, men det är viktigt för Utbildningssverige, och på den linjen tänker Centerpartiet arbeta vidare.
Fru talman! Jag kan anknyta litet till det Andreas Carlgren beskriver så vällovligt. Det låter litet grand som om samarbetet mellan Centern och Socialdemokraterna ibland vacklar. Vi har hört Andreas Carlgren tala mycket varmt om studentinflytande, samtidigt som vi ser en proposition där man har glömt bort studentinflytandet. Man får lätt intrycket - om det nu är som Andreas Carlgren säger, att man har ett så intimt samarbete - att det måste ha varit en våldsam kamp kring denna fråga, där Socialdemokraterna trots ivrigt arbete från Centerns sida har stått emot trycket att skriva någonting om studentinflytande i den här propositionen. Man kanske kan få en allvarligare kommentar till bakgrunden till detta, men jag förstår att Andreas Carlgren överdriver på vissa punkter. En litet mer allvarlig fråga gäller rekryteringskvoterna. Man inför nu en kvotering av kvinnliga professurer. En fråga är: Räknas till de nyrekryterade professorerna de lektorer som i kraft av sin behörighet för professur också får anställning som professor? Om man funderar igenom det här litet grundligt kan man fråga sig om det här över huvud taget kommer att leda till att vi får fler kvinnor på högre poster. Är det verkligen någon hjälp? På vilket sätt kommer det att bli till hjälp? Blir det bara en lektor mindre och en professor mer bland kvinnorna? Jag tror alltså att effekten av en sådan här åtgärd ligger på propagandaplanet. Den skakar om universiteten, och man får föreställningen att här måste det göras någonting och den här frågan skall uppmärksammas. Det är utmärkt. Men risken är att man nöjer sig med att göra enbart detta och inte gör alla de andra sakerna. Och eftersom det inte finns ett enda annat förslag i den här propositionen om hur jämställdheten skall gagnas, men väl ett envist fasthållande vid den femåriga meriteringsgrunden för forskarassistenttjänsterna, skulle jag vilja ställa frågan: Varför åtminstone inte ta bort den, så är åtminstone en sak gjord?
Fru talman! Jag blev litet konfunderad över vad Gunnar Goude egentligen tycker om kraven på ökad jämställdhet. Det här är ett led i en politik som lades fast i en proposition som antogs av riksdagen våren 1995 och som innehåller en rad olika förslag. Det är ett fullföljande av en konsekvent politik på det här området. Det är helt klart, och det tycks Gunnar Goude tycka vara en bra sak, om jag uppfattade det rätt, att den innehåller förslag som just är avsedda att ruska om universiteten och högskolorna. Helt rätt. Det är just den omruskningen som behövs för att bryta det bastanta mansvälde som vi tyvärr fortfarande har i dessa institutioner. Rekryteringsmålen är ett led i dessa ansträngningar, ingalunda det enda. Det finns en lång rad andra saker som har beslutats av denna riksdag, som håller på att genomföras och som går i rätt riktning. Och naturligtvis ingår också att vi får fler kvinnliga forskare. Det håller redan på att ske. Det ser man om man tittar på rekryteringstalen på nästan alla områden, med några få beklagliga undantag. Det är klart att det också kommer att möjliggöra för högskolorna att rekrytera fler kvinnliga forskare på höga tjänster. Det är självklart att det också innefattar dem som i dag har lektorstjänster men befinns vara professorskompetenta. Självklart. Varför skulle de uteslutas från detta? Man får se det här som ett led i en systematisk politik. Det leder fram till det vi räknar med som ett realistiskt mål, att inom kanske en tioårsperiod ha åtminstone 20-25 % kvinnliga professorer här i landet. Det är fortfarande ingen hög andel - ingen säger att det är fantastiskt - men det är oerhört mycket bättre än utgångsläget, som var 7 %.
Fru talman! Jag håller fullständigt med om att målet skall vara ökad jämställdhet. Det kommer säkert att leda till att vi får betydligt fler kvinnliga professorer. Det är alltså medlet som jag ställer mig tveksam till. Utbildningsministern talar om det bastanta manssamhället, och det är intressant att notera att det förefaller vara så bastant. Det är klart att det är det om man vidhåller den här orörligheten. Regeringen har alltså inga åtgärder för att lösa upp den låsta strukturen. Vi har föreslagit tidsbegränsade tjänster och visstidsförordnande på professurer för att få i gång en rörlighet. Så länge strukturen är låst och man sitter kvar på sina tjänster går det ju inte att få någon förändring; förändringsutrymmet är för litet. Det är enligt Harriet Ryd huvudskälet till att det skulle ta 156 år. Rörligheten i universiteten är så liten att det tar evigheter att komma fram till jämställdhet om man inte löser upp hela systemet. Det är närmast det som frågan gäller. Återigen: Varför inte ta bort det femåriga meriteringskravet för forskarassistenttjänster? Det är en kvinnofälla som är inbyggd i systemet.
Fru talman! Till sist vill jag bara peka på att den svenska högskolan befinner sig i en mycket stark expansion, som alla vet. Det kommer att ge förutsättningar både för ökad rörlighet och för att just skapa det utrymme som behövs om det skall bli en förändring av tjänstestrukturen inom universitet och högskolor. Här kan man verkligen säga att expansion, kvantitet och kvalitet går hand i hand. Genom att vi får en mer jämställd högskola, genom att vi får flera kvinnor på olika befattningar inom högskolan, också när det gäller professorstjänsterna, får vi också en högskola som har högre kvalitet. Det är precis den utvecklingen som vi nu går mot. Jag räknar då, efter det senaste inlägget, in Gunnar Goude bland jämställdhetens vänner i det här avseendet.
Fru talman! Efter att ha målat upp en skiljelinje mellan oss och Socialdemokraterna - en skiljelinje som jag tycker ibland finns men ibland inte finns - sade utbildningsministern att skillnaderna egentligen inte är så stora. Det är ett riktigt konstaterande vad gäller den här propositionen. Vi kanske låter litet osäkra, men det finns anledning att vara eftertänksam vid dessa förändringar av högskolan. Ibland genomförs det i detta hus alltför snabbt förändringar, inte bara inom högskolan utan även inom skolan, som får konsekvenser som inte har analyserats på rätt sätt. Varför skall vi alltid ha så bråttom? Om regeringen hade väntat litet grand och tillsatt en parlamentarisk utredning hade vi kanske haft ett enhälligt betänkande i dag. Men det fanns tydligen inte utrymme för det. Sedan kom utbildningsministern in på frågan om finansieringen. Jag konstaterar då att universiteten och högskolorna skall finansiera detta inom de ramar som de har. Även om de nu skulle få ytterligare pengar, enligt regeringen, innebär det att de pengarna i regel är låsta, vilket innebär stora problem för de enskilda institutionerna. De professorskompetenta lektorerna är ojämnt placerade, och vi har inte fått något besked om hur man skall lösa det. Jag tycker alltså att grundförslaget är bra, men det finns fortfarande ingen egentlig finansiering av förslaget. Det är där vi moderater har riktat in vår kritik. Vi tycker att det är olyckligt att det har förts fram på det här sättet.
Fru talman! När det gäller vissa huvudfrågor i högskolepolitiken har vi, som jag sade, onekligen delade meningar. Men det hindrar inte att vi kan ha ett gemensamt synsätt i vissa avseenden. Jag har också en känsla av att Moderaterna egentligen skulle vilja stödja de flesta av förslagen i den här strukturpropositionen men tycker att de inte kan stödja förslag från den socialdemokratiska regeringen. Dessutom har de sina olika konservativa grupper att tänka på. De står därför på olika ben. Det är för mig fullständigt obegripligt hur Rune Rydén kan påstå att det inte finns någon finansiering av förslagen när universiteten och högskolorna tillförs 1 miljard kronor. Rune Rydén kan väl inte mena att de pengarna bara försvinner eller att universiteten och högskolorna använder dem till snus och brännvin? Jag tror inte att Rune Rydén menar det. De här pengarna används för det som är den dyraste och viktigaste resursen inom högskolorna, nämligen just personalen. Då har man möjlighet att finansiera den uppryckning av högskolan som det här nya tjänstesystemet innebär. Nu tycks Rune Rydén vilja att regeringen skall sitta och tala om hur det skall fördelas mellan olika institutioner, högskola för högskola, universitet för universitet. Är detta moderat avregleringspolitik? Det påminner för all del om den nya skolpengen som ni har fört fram. Den bygger tydligen också på att en minister skall sitta och detaljstyra, i det fallet tydligen nästan varje elev. Men det går inte. Det kan inte vara på det sättet, utan universiteten och högskolorna har själva förmåga att klara de här uppgifterna. Vi överför ansvaret till dem just därför att vi tror på deras förmåga, kapacitet och vilja att utveckla sina högskolor och också fatta de beslut som det här systemet innebär.
Fru talman! Jag vill bara säga till utbildningsministern att universiteten och högskolorna vid uppvaktningen i utskottet inte verkade ha den förmågan och den kunskapen. De var utomordentligt bekymrade för finansieringsfrågan. Det som vi från moderat håll har efterlyst och som vi inte har sett ett spår av i propositionen är en rimlig analys av vad det här kostar. Om detta hade funnits i propositionen kunde vi ha fört en annan debatt. Om de socialdemokratiska representanterna i utskottet hade kunnat svara för sig och lämna några som helst kostnadsförslag på detta kunde vi också ha fört en annan debatt. Det är beklagligt att man från socialdemokratiskt håll försöker skyla över detta och säga att det skall lösas inom de givna ramarna. Man kan säga så i vilket fall som helst, men regeringen bör veta hur universiteten och högskolorna använder pengarna. Det kan inte vara obekant för utbildningsministern att vissa institutioner kommer att ha utomordentligt stora ekonomiska problem att genomföra denna förändring, som vi nu har fått ett kostnadsförslag på vad den innebär, nämligen 87 miljoner kronor. Moderaterna är för sådana här förändringar, men man skall ha riktiga analyser bakom dem och inte bara hoppas att de kan lösas på det ena eller andra sättet när de kommer till avgörande ute på institutionerna. Det är där vår kritik har varit fast, och den är fortfarande fast.
Fru talman! Efter detta senaste inlägg av Rune Rydén blir jag en smula bekymrad över vart den moderata högskolepolitiken är på väg. Jag trodde att vi hade en gemensam uppfattning på en punkt, nämligen att det är en fördel att universitet och högskolor får större självständighet och kan styra sig själva. Moderaterna vill ju i vissa avseenden gå oerhört mycket längre än vad vi vill. Ni ville ju föra bort ansvaret från riksdag och regering genom att inrätta särskilda s.k. fristående skolor. Det ville inte vi. Om staten lägger ned mellan 20 och 30 miljarder på högskolan menar vi att det är riktigt att riksdagen har ett inflytande över hur pengarna används. Nu säger Rune Rydén att universiteten har talat om för utskottet att de inte har förmågan att klara av det här. Det är en häpnadsväckande synpunkt. Hela systemet bygger ju på att universiteten och högskolorna har denna förmåga. Jag som utbildningsminister är övertygad om att de också har den. Sedan säger Rune Rydén att man skall analysera och frågar varför man alltid skall ha så bråttom. Ja, den här frågan har analyserats länge. Det har varit olika utredningar, och det har förts många diskussioner i den akademiska världen, också mellan departementet och den akademiska världen. Jag skulle nog i Rune Rydéns ställe vara litet försiktig med att tala om att man inte skall ha för bråttom. Hur gick det till när den borgerliga regeringen införde de nya forskningsstiftelserna? Gjordes det då omsorgsfulla analyser av vart detta skulle leda? Fanns det då parlamentariska utredningar som skulle komma fram till enighet? Inte alls. Förslaget kördes igenom med riksdagsmajoritetens hjälp, och de sista beslut som fattades när det gäller dessa stiftelser fattades en dag före valet 1994 av den dåvarande regeringen. Det var så Moderaterna agerade när det gällde beredning och hantering av viktiga frågor.
Fru talman! Jag skulle vilja lägga till två saker. Carl Tham menar att vi har haft en bra jämställdhetsdebatt och att bl.a. jag och Folkpartiet har varit duktiga och lagt fram konstruktiva förslag. Då tycker jag att det är märkligt att regeringen lägger fram det förslag man gör om forskarassistenter. En lösning på de problem som har tagits upp av Rune Rydén, Gunnar Goude och andra är att inte begränsa tiden för forskarassistenttjänsterna på det sätt som regeringen föreslår i propositionen. Folkpartiet har fört fram detta som en lösning på problem som kan uppstå när man först doktorerar och sedan skaffar sig barn. Det gäller både män och kvinnor. Man skall ha möjlighet att arbeta deltid. Det viktigaste är inte att tiden begränsas, utan att det finns en plan för hur lång tid det skall ta. Det är viktigt att man följer den planen. Det kan sedan gälla sex eller t.o.m. åtta år, dvs. den tid man har ansvar för växande barn. Det skall gälla både män och kvinnor. Ett annat bra jämställdhetsförslag som jag tycker att regeringen skulle ha nappat på är att postdoktorala stipendier även skall få tas ut i Sverige. Det är bra för kvinnor och män med doktorsexamen som har ansvar för växande barn. Det är gammal slentrian som gör att de som får postdoktorala stipendier alltid skall ut i världen och flaxa. Det är bra, men det kan faktiskt även ge erfarenheter att vara i Sverige. Vi har nödgats reservera oss på dessa två punkter. Jag tycker att vi har bra och kloka förslag som det inte hade varit så svårt att ta till sig i arbetet med att stärka jämställdheten.
Fru talman! De postdoktorala stipendierna är tillkomna för att främja forskning vid universitet utanför Sverige. Det har inte skett slentrianmässigt, utan det har funnits vägande skäl för det. Det är en väldigt viktig del av en forskningskarriär. Man kan naturligtvis alltid diskutera om man skall inrätta en annan sorts tjänster av särskild käraktär för verksamheten vid svenska högskolor. Man kan säga att forskartjänsterna är en sorts postdoktorala stipendier. De är inriktade på forskarkarriären. Jag måste medge att jag tycker att Margitta Edgren starkt överdriver de nackdelar som man har av det nuvarande forskarassistentsystemet och av vad som här föreslås. Det är också en ekonomisk fråga. Det kan vi inte komma ifrån. Vi skulle gärna se fler forskarassitenttjänster i framtiden och ännu större resurser till högskolorna. Då skulle vi också kunna utöka det antal år som man kan inneha en forskarassistenttjänst. Det gäller både för män och kvinnor. Jag vill påminna om att barn inte bara är en fråga för kvinnorna, vilket Margitta Edgren väldigt noga brukar understryka, utan också för männen. Hur långt man kan gå är en kostnadsfråga. Det är en fråga som man få se på successivt när man i en framtid har möjlighet att tillföra än större resurser till högskolorna.
Fru talman! Jag visade bara på att det finns möjlighet att göra mer för att de mål som vi alla strävar efter skall kunna nås. Jag svarade samtidigt på frågor från Gunnar Goude och Rune Rydén om de kvinnor som har barn.

Fru talman! Jag skulle först vilja yrka på tillstyrkan till vår reservation nr 1 under mom. 2 i detta betänknade. Efter den kritik vi hade att framföra med anledning av förra betänkandet är det skönt att diskutera ett betänkande där vår syn i stort sett överensstämmer med regeringens. Det är en väldigt angelägen proposition som betänkandet grundar sig på. De barn och ungdomar som har grova hörselhandikapp utgör en handikappgrupp som har varit och är väldigt utsatt. Man råkar lätt ut för kommunikativa inlåsningseffekter om man tillhör denna grupp. Vi anser att en utbildning av anhöriga i teckenspråk, i detta fall föräldrar, är en bra sak. Vår kritik, som är mycket begränsad, gäller denna utbildnings målgrupp. Vi anser att målgruppen bör utvidgas, så att den även omfattar andra personer. Det är inte alla hörselhandikappade ungdomar och barn som bara har föräldrar att kommunicera med. Ibland kan syskon vara bättre lämpade. Ibland kan det vara morföräldrar eller något liknade. Vi tycker att detta skulle ha utretts ordentligt innan regeringen lade fram propositionen. Propositionen kom före sommaren. Redan i september började man följa upp förslaget. Man utreder nu vilken kompetens lärare skall behöva på olika teckenspråksutbildningar för barn, ungdomar och vuxna. Det är bra. Lärarsituationen är den största begränsningen när det gäller utbildningen. Jag hoppas att man kan lösa de problemen och att de hörselhandikappade i framtiden får en bättre situation vad beträffar deras eget språk.

Fru talman! I dag skall vi debattera ett förslag om utbildning i teckenspråk för föräldrar till döva och gravt hörselskadade barn. Nyss använde jag bara teckenspråket. Det är så det är att växa upp med döva föräldrar, eller att vara ett dövt barn. Vi har lagt fram ett förslag om att vi också måste ge barn som har döva föräldrar deras eget språk. Barn till döva föräldrar får bara lära sig teckenspråk från föräldrarna. Många gånger är det inte tillräckligt för att de skall kunna klara språket. I vanliga fall säger vi att barn som talar ett annat språk hemma - som har ett annat modersmål - skall få extra undervisning i skolan. Men barn till döva föräldrar som har ett annat språk får inte den hjälpen. Jag är själv uppvuxen med döva föräldrar, och jag har själv känt hur svårt det är att inte ha ett riktigt språk att prata med mina föräldrar på. I dag säger man att det inte finns tillräckligt med lärare i teckenspråk. Men ett problem är att många barn till döva föräldrar, som skulle kunna bli mycket bra teckenspråkslärare, inte har fått lära sig språket på ett riktigt sätt. Ett sätt att lösa problemet är att se till att vi i framtiden kommer att ha många bra teckenspråkslärare, som inte bara kan språket utan också känner till kulturen, förstår de olika delarna och vet hur det är att vara döv. Vi i Vänsterpartiet tycker att regeringen nu borde se över frågan om barn till döva föräldrar och deras behov av att få ett riktigt teckenspråk.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

Fru talman! Betänkandet handlar om utbildning i teckenspråk för föräldrar till döva, hörselskadade och dövblinda barn. En central utgångspunkt för förslaget är barnets rätt till sina föräldrar och rätten för barnet att få god omvårdnad, omsorg och stöd för sin utveckling. Denna grundläggande rätt förutsätter en väl fungerande kommunikation, inte bara för barnet utan också för föräldrarna - detta för att på bästa sätt kunna tillmötesgå barnets behov och utgöra ett stöd för barnet under hela barnets uppväxttid. Språkets betydelse för barns utveckling är väl känd. Det är genom att kunna uttrycka sig själv, ställa frågor och ta in synpunkter och intryck som ett fungerande samspel med omgivningen utvecklas. Detta samspel ger förutsättningar för barnets kunskapsinhämtning och utvecklandet av den egna personligheten och identiteten. Det är viktigt att barnet kan tillägna sig ett språk tidigt och att det kan ingå som en naturlig del av barnets dagliga liv. För döva, hörselskadade och dövblinda barn är möjligheterna till en tidigt fungerande kommunikation med omgivningen lika avgörande för hela utvecklingen som för alla andra barn. Det är därför angeläget att samhället på olika sätt kan erbjuda föräldrar detta stöd, anpassat efter behov. Det är också angeläget att föräldrar tidigt kan introduceras och erbjudas utbildning i teckenspråk. Ett i sak enigt utskott tillstyrker därför regeringens förslag om utbildning för föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation. Teckenspråket är ett ungt och spännande språk, som från att ha varit en icke godkänd form för kommunikation fick sin officiella status så sent som i början på 1980-talet. Det är i dag självklart att alla döva och många hörselskadade behöver teckenspråk som första språk. Jag har lärt mig att synen på inlärning av teckenspråk inte är jämförbar med synen på inlärning av ett annat främmande språk. När vi lär oss t.ex. engelska utvecklar vi först ett passivt ordförråd och en förståelse. I nästa steg, efter ytterligare tid och träning, lär vi oss att uttrycka oss och ta aktiv del i en konversation. Vi förstår med andra ord vanligtvis mer av det nya språket än vad vi lyckas förmedla. När vi som hörande skall lära oss teckenspråket ligger den största utmaningen och svårigheten i att ta in, tolka och förstå vad den andre förmedlar. Språket är visuellt och består av gester och rörelser med händer, ögon, ansikte, mun, huvud och kropp, som vi nyss fick se exempel på här. Rent pedagogiskt är det en speciell utmaning att utveckla metoder, hjälpmedel och tekniker för att kunna förvärva teckenspråkskunskaperna, speciellt för hörande som inte tidigare under sin uppväxttid kommit i kontakt med språket. Det är inte minst spännande i det här sammanhanget att se vad den interaktiva multimediatekniken kan ge för nya möjligheter. Det finns ett klart behov av att satsa på utbildning och forskning inom detta område. Det är därför angeläget att denna satsning på utbildning för alla föräldrar som har behov av teckenspråk för kommunikation inte bara blir en utbyggnad rent kvantitativt till att omfatta alla, utan att det också utvecklas bra utbildningar och pedagogiska metoder som är speciellt anpassade för denna grupp. Inom ramen för den kursplan och de ekonomiska förutsättningar som regeringens förslag innebär är det intressant att se hur olika utbildningsanordnare kan utveckla innehåll, uppläggning och metoder för att nå målet med utbildningen. Det är också angeläget att följa upp vilka ytterligare behov som kan finnas av påbyggnadsutbildningar och individuell anpassning. En kontinuerlig uppföljning och utvärdering i syfte att nå önskvärd utveckling av denna utbildning är därför angelägen. Jag ser gärna att detta arbete sker i nära samarbete med de aktuella brukarorganisationerna. Regeringen informerar om att man vill ta ett initiativ till att ett utvecklingsarbete inom det här området kommer i gång och att medel ur Allmänna arvsfonden kommer att avsättas. Detta är mycket välkommet. Fru talman! På kort sikt är det dock, som vi tidigare har hört, det akuta behovet av teckenspråkslärare som är mest angeläget. De är en grundförutsättning för att sprida kunskaper och färdigheter i teckenspråk. Men en självklarhet för att man skall kunna försörja utbildningsanordnare med personal som har god pedagogisk kompetens är att man också satsar på en utveckling av teckenspråksutbildningarna. Regeringen har därför nyligen uppdragit åt Statens institut för handikappfrågor i skolan att i samråd med Tolk och översättarinstitutet vid Stockholms universitet analysera vilken kompetens lärare behöver inom olika teckenspråksutbildningar, dels med tanke på undervisning av barn, dels med tanke på undervisning av vuxna. Bristen på teckenspråkslärare i dagsläget gör att det känns angeläget att i största möjliga mån finna samordningsmöjligheter mellan utbildningar som vänder sig till olika grupper. Det innebär att man, när det gäller t.ex. utbildningar som vänder sig till barn eller syskon till döva och hörselskadade föräldrar, i möjligaste mån skall försöka samverka i utbildningen för föräldrar kring resurser i form av kompetens, material och personal. Fru talman! Det skall bli intressant att följa utvecklingen av denna nya utbildningsform, speciellt då jag är övertygad om att det finns mycket kunskaper, idéer och entusiasm ute i landet. Därmed vill jag också yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Vi fick inget svar på hur man skall göra med barn till döva föräldrar. Om man nu ser teckenspråket som ett eget språk, och den statusen har det fått en gång, varför anser man då inte att barnen till döva föräldrar skall få teckenspråk som hemspråksundervisning i skolan? Jag kan inte förstå varför man inte svarar på reservationen. Om man nu ser teckenspråket som ett språk kan jag inte förstå varför undervisningen inte kan bedrivas som hemspråk i skolan. Jag vet också att det är svårt att få teckenspråkslärare. Men om man skall få fram teckenspråkslärare i framtiden, måste man ta till vara de kunskaper som finns hos de här barnen. Jag själv kan i dag inte komma in på en utbildning för att bli teckenspråkslärare, därför att jag har för svagt teckenspråk. Det beror på att jag aldrig har fått någon undervisning och aldrig någon hjälp att få teckenspråket som ett riktigt språk. De kunskaper som jag har är bara de som jag fick från mina föräldrar när jag växte upp. Det finns många brister i mitt teckenspråk som gör att det inte är möjligt att få ett arbete eller komma in på en utbildning. Jag skulle i så fall vara tvungen att träna mycket mer. Jag vill ha ett svar på varför man inte kan se att detta är ett eget språk som man skall kunna få lära sig i skolan.
Fru talman! Jag ställer mig i princip positiv till det som Alice Åström tar upp. Barn till döva och hörselskadade har behov av att utveckla sitt teckenspråk. I dagsläget tror jag att vi gagnar frågan bäst genom att satsa på att få fram fler teckenspråkslärare och utveckla metodik, pedagogiska modeller och hjälpmedel. För barn till döva och hörselskadade finns ofta behov av stöd i två språk. De behöver ju också utveckla svenskan, och inte minst behöver de ett skriftspråk - något som skolan kanske inte hjälper till med. Jag tror därför att det är viktigt att se över hela situationen. Men frågan gagnas nog som sagt bäst av att vi satsar på utvecklingen av teckenspråkspedagogik och lärare.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag tror och ser att det nu har börjat gå framåt i denna fråga. Att man får ge föräldrar till döva barn utbildning i teckenspråk är ett stort steg framåt. Men jag tyckte ändå det var viktigt att lyfta frågan och visa att det finns fler problem. Det behövs mer utveckling. Arbetet med den här frågan kommer att fortsätta, och mycket av det som nu har lyfts fram och som skall genomföras i framtiden kommer att innebära att de här problemen får en bra lösning.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort, eftersom jag instämmer med det som står i betänkandet och inte har någon reservation. När man lyssnar till Alice Åström känner man sig handikappad för att man inte kan teckenspråk. Det kände väl de andra här i kammaren också? Det var en nyttig upplevelse. Det är oerhört positivt att en reguljär utbildning i teckenspråk för föräldrar äntligen kommer till stånd. Det är ju, som någon har sagt, lika viktigt för barn med teckenspråk att kunna kommunicera med sina föräldrar som det är för alla andra barn. När utbildningen nu sätts i sjön skall Skolverket följa och utvärdera den. Två delar är speciellt viktiga, och jag vill gärna peka på dem. Det första är tillgången på lärare. Men det handlar inte bara om den tekniska kunskapen utan också om att man har hela den pedagogik som passar för barn som skall lära sig teckenspråk och också för de föräldrar som i framtiden kommer att få göra det. Det andra är utbildningens omfattning. Av kontakter jag haft med föräldrar som berörs av utbildningen har jag förstått att de själva anser att 240 timmar är en alldeles för kort tid. Detta är en oerhört svår och krävande utbildning. Därför känns det viktigt att påpeka att vi nu i utskottsbetänkandet särskilt har betonat att utbildningens omfattning skall vara en del av utvärderingen. Vi i utskottet är inte tillräckligt kompetenta för att avgöra detta, utan det måste utvärderas. Det är möjligt att det kommer att behövas längre tid i framtiden.

Fru talman! Det var fantastiskt att se Alice stå i talarstolen och tala med två språk. Jag kommer från Härnösand, och det är en stad som har Kristinaskolan. Den rekryterar barn från två tredjedelar av Sveriges yta. Senast i morse talade jag med studierektorn, och de tycker naturligtvis att det förslag vi nu lägger fram på bordet är fantastiskt bra och ett steg i rätt riktning. Så bra att ni har tagit Norrlandsmodellen, sade de. Jag undrade vad det var, och fick svaret att det innebär att flera föräldrar går på utbildning tillsammans. Då sitter det inte tre familjer i en stad och tre i en annan hemma för sig själva, utan de får utbildningen tillsammans. Men det finns orosmoln på himlen. Nu pågår utredningen om funktionshindrade barn i skolan, och i den kommer det kanske att föreslås att Kristinaskolan skall kommunaliseras. Därför är man rädd för att pengarna inte kommer att räcka till och för att pengarna skall försvinna i ett stort, svart hål. Det finns alltså också moln på himlen. För de döva och hörselskadade är det viktigt att få ha en sammanhållen skola i nio år, precis som för de andra. Det är även viktigt att syskon och andra barn får gå i skolan. Så har vi haft på Hofskolan. Men eftersom det inte fanns plats för alla när man gjorde rum för årskurserna 1-9 har man flyttat ut dem som skulle ha gjort skolan till en blandad skola. Förra året skrev jag en motion om att jag tycker att alla förskollärare skulle ha utbildning i teckenspråk. Det är ett språk som vi alla är i behov av, och barn har så enormt lätt att lära. Som Inger Davidson sade tar det tid att lära sig, och man måste hela tiden träna. Finns det några som kan göra det och leka in kunskapen, så är det barnen. Jag vidhåller att det är viktigt att börja på ett tidigt stadium. Jag har själv en dotter som är förskollärare, och hon tycker att detta skulle vara alldeles utmärkt. Men så kommer vi till nästa hinder: Var finns de som skall lära ut? Var finns de här utbildningarna? I dag är det brist på tolkar och lärare, och jag känner mig handikappad när jag inte kan tala med hörselskadade på deras sätt. Jag tycker att det är vi som är handikappade. Min utvecklingsstörda son har mycket lättare att kommunicera med teckenspråk. Han kan väldigt få ord på svenska. Precis som Alice anser jag att det borde vara en typ av utbildning som alla skall få tillgång till. Man kan, som sades, börja med hemspråksundervisning - det är okej. Men detta är så viktigt att alla i Sverige borde få tillgång till det. Det är basen i vårt liv. Jag hälsade på de hörselskadade ungdomarna på deras fritis, och de berättade att de var isolerade. Jag kan inte acceptera det. Vi pratar om mänskliga rättigheter och om att barnkonventionen skall följas, och i Härnösand har vi ett fint exempel i Kiörningskolan, som fått pris för sådant här. Men om man inte kan kommunicera med alla och lyfta fram allas mänskliga rättigheter är det en brist. Jag vill nog gå ännu längre än vad betänkandet visar på. Det är ett steg i rätt riktning att även föräldrarna får tillgång till undervisning, men 240 timmar är inte mycket. Det behövs träning och åter träning. Under den förra perioden vi satt i riksdagen, 1988-1991, lyckade vi få igenom en professur för teckenspråk, och det var ett sätt att höja statusen. Men vi är beredda att kämpa vidare och följa utvärderingen. Sedan hoppas jag för allt i världen att det inte blir tal om någon kommunalisering.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

Fru talman! Jag tänker inte störa den rådande samstämmigheten i det här ärendet utan snarare understryka en del saker. Jag vill börja med ett citat: I natt jag drömde något som Jag aldrig drömt förut Jag drömde det var fred på jord Och alla krig var slut. Jag drömde om en jättesal Där statsmän satt på rad Så skrev de på ett konvolut Och reste sig och sa: Det finns inga soldater mer Det finns inga gevär Och ingen känner längre till Det ordet militär. Fru talman! Den här underbara sången lyssnade jag till, och såg, i lördags när eleverna på Alléskolan i Hallsberg hade öppet hus. Att jag såg sången kräver nog sin förklaring, även om en och annan nog anar det med tanke på Alice Åströms framträdande här i talarstolen för en stund sedan. Den klass jag besökte är en särskoleklass där en del av eleverna kommunicerar med det talade ordet och andra med teckenspråk. De framförde gemensamt tillsammans med lärare och assistenter den citerade texten. Det var musik, sång och tecken. Jag kan försäkra kammarens ledamöter och åhörare att det var en oerhört stark upplevelse att se och iaktta den lycka och glädje som förmedlades av eleverna på det här sättet. Jag vill med denna berättelse åskådliggöra och understryka hur viktigt det är att elever som inte kan använda det talade ordet ges möjlighet att uttrycka sig på teckenspråk. För att det skall fungera på ett bra sätt och för att föräldrarna skall kunna vara med i skolarbetet på samma villkor som föräldrar till barn som kan använda det talade ordet, är det nödvändigt att det skapas förutsättningar för utbildning, och då inte enbart introduktionsutbildning utan också mer kvalificerad utbildning. Det är därför utmärkt att riksdagen i dag kan fatta beslut som innebär bättre förutsättningar för föräldrar att få en mer kvalificerad utbildning i teckenspråk. Fru talman! Alla föräldrar skall ha möjlighet att ge sina barn god vård, omsorg och stöd i deras utveckling. Det är då naturligtvis mycket angeläget att det blir möjligt för föräldrar och barn att kommunicera på någorlunda lika nivå och på ett gemensamt språk. Barns utveckling och föräldrars möjlighet att delta i och bidra till den utvecklingen är mycket beroende av ett gemensamt språk. Det är viktigt att samhället på alla sätt stöder detta. Jag håller med utskottet om att det är angeläget att i första hand möta föräldrarnas behov, detta inte minst med tanke på att resurserna är begränsade, och då handlar det inte enbart om pengar utan även det faktum att antalet teckenspråkslärare är begränsat. Jag vill samtidigt uttrycka en förhoppning om att alla föräldrar som anser sig vara i behov av denna utbildning också kan få den. Det är naturligtvis bra att börja med de yngsta, men det finns samtidigt skäl att också tillmötesgå föräldrar som har litet äldre barn och ungdomar. Därför tycker jag att det är alldeles utmärkt att utskottet inte föreslår någon övre åldersgräns. Jag vill med detta inlägg yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Två folkpartister, Eva Eriksson och Karin Pilsäter, har skrivit en motion som behandlas i detta betänkande. Utskottet föreslår avslag på motionen med motiveringen att det finns utredningsbetänkanden som bereds i regeringen, och man vill avvakta det arbetet. Ofta brukar man ju inte reservera sig för enskilda motioner om förslagen i dem bereds i regeringen. Men Margitta Edgren och jag har här gjort ett undantag. Vi vill att motionen skall bifallas. Eriksson och Pilsäter anser att alla statliga utredningar skall få till uppgift att analysera sina förslag ur den enskilda människans perspektiv när det gäller ökad makt och inflytande över sin egen vardag. Jag tycker att det är en mycket angelägen fråga. Alla våra beslut borde ha förbättrade villkor för den enskilda människan som mål. I en tid av minskad tilltro till den starka staten är inte minst den enskildes makt över sitt vardagsliv en viktig byggsten i tilltron till vårt samhälle över huvud taget. Vi har sedan länge krav på att utredningar skall analysera kostnaderna för sina förslag. De skall också tala om vad deras förslag betyder för jämställdheten och den regionala balansen. Det är viktiga frågor, men minst lika viktigt är att utredningarnas förslag analyseras och fokuserar på en ökad makt för enskilda människor och individer. Därför yrkar jag bifall till reservation 2. Utskottets majoritet föreslår alltså avslag på motionen med motiveringen att det finns statliga utredningar som kommit med förslag om ökat medborgarinflytande. Man hänvisar till Demokratiutvecklingskommittén och pekar på att den har föreslagit utökade möjligheter till lokala folkomröstningar, medborgerlig motionsrätt till fullmäktige och försöksverksamhet med direktvalda lokala organ. Först och främst tillgodoser dessa förslag inte frågan om hur den enskilde skall få mer direkt makt över sin egen vardag. Förslagen handlar om hur den representativa demokratin skall få ett bättre innehåll och hur kollektiva aktioner skall kunna främjas. Vad som dessutom kanske är värre är att vi under hand i utskottet har fått besked från Civildepartementet om att inga av de frågor som det hänvisas till i utskottsbetänkandet kommer att leda fram till några förslag från regeringen. Det pågår alltså inget beredningsarbete ens i de frågor som utskottsmajoriteten hänvisar till. Fru talman! För övrigt tar statsministerns nya stora utredning om folkstyret inte heller upp motionens perspektiv när det gäller hur de enskilda människornas makt skall kunna öka, vilket jag tycker är uppseendeväckande. Maktutredningen hade på sin tid bl.a. till uppgift att belysa medborgarnas möjligheter att påverka sina levnadsvillkor. Ordet makt var centralt i Maktutredningen. Det perspektivet saknas helt i statsministerns utredning.

Fru talman! Jag håller med Birgit Friggebo om att man kanske borde argumentera mera i sak även kring en sådan motion. Det är naturligtvis viktigt att frågor alltid analyseras ur makt och demokratiaspekter. Men det är också litet typiskt en liberal inställning att man bara betonar enskilda människor. Demokrati utövas ibland av oss inte enbart som enskilda och fristående personer. Så ser inte verkligheten ut. Vi ingår också i sociala sammanhang, i sociala klasser och i olika genus eller sociala kön med olika ställning och olika makt. Man bör också se till hur olika förslag slår med avseende på detta. Det är ur en sådan aspekt som Vänsterpartiet har motionerat, och den motionen behandlas i detta betänkande, och jag yrkar bifall till reservation 3. Under den stora kvinnokonferens som FN anordnade i Peking myntades begreppet mainstreaming, som egentligen betyder huvudfåregörande. Fritt översatt betyder det väl att kvinnofrågorna skall finnas med i huvudfåran för den politiska debatten. Begreppet har sitt ursprung i att kvinnofrågan - kampen om jämställdhet är ju till den helt dominerande delen en kamp för kvinnornas emancipation i samhället och mot manliga maktstrukturer - måste synliggöras. Frågans sociala och politiska sprängkraft döljs många gånger bakom ett neutraliserande språk. Ett sätt att göra kraven på jämställdhet osynliga är att inte låtsas om dem, att inte lyfta fram dem. Detta är inte en lingvistisk fråga. Det är inte fråga om att byta vissa ord, som en folkpartimotion andas. I stället är det fråga om att framhäva innehåll och samband samt hur olika politiska förslag slår i det sociala köns I vårt samhälle är det vi män som utgör en sorts huvudnorm. Det är vanligen genom ett manligt spektrum som politiska frågor ses. Formellt finns det jämställdhet mellan kvinnor och män, men i en rad avseenden är diskrimineringen påfallande. Vi kan både se och mäta detta när det gäller lönefrågor. Också i många andra, inte lika mätbara, avseenden är kvinnodiskrimineringen påfallande. Kvinnor osynliggörs. Olika förslags inverkan på jämställdheten låtsas man inte om, eller också klargörs den inte. Ibland döljs det hela under ett snömos av objektiviserande fraser som döljer det egentliga kvinnoförtrycket. Eftersom kvinnor och män inom varje samhällsklass lever under olika ekonomiska, sociala och kulturella villkor och intar olika roller och maktposition - ofta beroende av, som det brukar heta, deras sociala kön/genus - har riksdagens lagstiftning och andra beslut som tas i denna kammare olika inverkan på kvinnors och mäns villkor. Detta borde enligt vår mening framhävas och även vanligtvis analyseras i utskottsbetänkandena. Ett jämställdhetsperspektiv borde därför finnas i politiken i dess helhet och på de olika områdena. T.ex. nedskärningar av offentlig verksamhet drabbar ofta kvinnor hårdare, eftersom kvinnor har den offentliga sektorn som sin dominerande arbetsmarknad. Dessutom är det kvinnors obetalda arbetsinsats som får tas i anspråk när resurserna till vård och omsorg samt till skola och fritis krymper. Forskningsfrågor har tidigare i dag åtminstone tangerats och de påverkar kvinnor och män olika därför att antalet kvinnor minskar, eller är litet, inom den akademiska eliten. Förändringsförslag på område efter område har alltså effekt på jämställdhetens utveckling. Detta borde uttryckligen analyseras och tydliggöras. Motionärerna och jag som reservant menar därför att utskotten borde beakta detta på sina respektive sakområden; med innebörden att synliggöra jämställdhetsproblematiken eller, vilket kanske är riktigare, kvinnofrågorna och kvinnodiskrimineringen. Hur påverkar de olika förslagen utskotten när det gäller behandlingen av det jämställdhetsmål som, vilket utskottsmajoriteten påpekar, har gjorts till statsrättslig norm? Detta täcks inte in av 1 kap. 2 §, regeringsformen med en allmän formulering om jämställdhet, som utskottsmajoriteten tycks tro. Det krävs en särskild konkretisering av detta programstadgande i riksdagsordningen. Det är inget konstigt med det. Regeringen har fastlagt generella kommittédirektiv. 1994 gav man alla offentliga utredningar uppgiften att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser. Utskottsmajoriteten säger uttryckligen: "Skulle regeringen lägga fram en proposition utan någon jämställdhetsanalys kan riksdagen ställa regeringen till svars för detta." Det är en stark skrivning. Det finns alltså ett tydligt krav också på regeringen. I konsekvensens namn borde, enligt min mening, samma krav ställas på riksdagens utskott. Denna insikt, som utskottsmajoriteten ger uttryck för i sin skrivning, borde leda till ett bifall av Vänsterpartiets motion. Praktiken är en annan sak. När jag för en stund sedan förberedde mitt anförande tog jag slumpvis fram några av höstens propositioner från bokhyllan. Egentligen i samtliga de propositioner som jag fick med i ett handgrepp saknas det en jämlikhetsanalys, men kanske gjorde jag en litet väl hastig genomgång. Propositionerna gäller i och för sig t.ex. dubbelbeskattningsavtal och tullbestämmelser. Rimligen är det något som inte kan påverka jämställdheten, men det är en sak. I en proposition om läkares vidareutbildning tas det upp många frågor där de olika villkoren för de kvinnor och män som jobbar inom området borde kunna lyftas fram. Vidare tog jag fram propositionen om EMU, som ju berör stora delar av den ekonomiska politiken, och den är verkligen inte neutral utifrån genussystemet, alltså i ett könsperspektiv. En annan proposition som jag plockade fram gäller skydd för förföljda personer. I vissa avseenden är detta verkligen en stor kvinnofråga. Men denna kvinnofråga lyfts inte uttryckligen, åtminstone som min snabba genomgång kunde ge vid handen, fram. Den tydliggörs heller inte på ett konkret sätt. Det finns alltså en rad propositioner som faktiskt visar sig sakna en jämställdhetsanalys snarare än att de redovisar en sådan. En majoritet i konstitutionsutskottet säger ju i sin skrivning att regeringen, om en proposition läggs fram utan en jämställdhetsanalays, skall ställas till svars för detta. Således får vi väl pröva detta. Vi får se till att det genom en anmälan till KU sker en prövning just på grund av brist på jämställdhetsanalyser i en rad olika propositioner. Sedan får vi se vad gjorda konstaterande är värt. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3 i konstitutionsutskottets betänkande.
Fru talman! Kenneth Kvist sade att det var typiskt liberalt att bara se frågor i den enskildes perspektiv. Det är en underlig beskrivning av liberala aktiviteter bl.a. i denna kammare. Vi i Sverige har ju en enorm statsapparat som är full med regleringar. Många kollektiva och indirekta demokratiska styrsystem finns reglerade där. I vår reservation säger vi att man också skall ta hänsyn till den enskildes perspektiv och att det finns anledning att öka den enskildes makt över sitt eget vardagsliv. Alla vi här har under årens lopp medverkat till uppbyggnaden av en statsapparat. Vi har gett sken av att vi kan lösa alla människors enskilda problem. David Magnusson, en mycket respekterad forskare, talar om inlärd hjälplöshet. Vi bygger alltså upp regelsystem som gör att människor inte kan utöva makt över sitt eget vardagsliv. Det finns en rad exempel på det i dag. Jag vill gå så långt att jag hävdar att arbetsmarknadens regelsystem sammantaget gör att många människor förhindras att försörja sig genom eget arbete. Detta förtar människors glädje över att ha ett jobb och över att själva kunna försörja sig. Flera områden kan nämnas. Kenneth Kvist tar upp frågan om en reglering om jämställdheten i riksdagsordningen. Jag kan hålla med honom när det gäller argumentet för att vi skall arbeta för jämställdhet. Men han är helt ute och cyklar när han kommer till de tekniska medel han vill använda. I riksdagsordningen finns bara beskrivningar om hur våra sammanträden skall ordnas och vilka regler som skall gälla för talmannen och för oss riksdagsledamöter. Det finns inga som helst politiska sakområden som regleras i riksdagsordningen. Vad han egentligen föreslår är att vi skall skriva om regeringsformen en gång till och plocka alla de målsättningar som finns för ett gott samhälle i regeringsformen in i riksdagsordningen.
Fru talman! Det jag menar är faktiskt det jag säger, Birgit Friggebo, och det är att det genom RO eller gärna på annat sätt behöver ges en instruktion till riksdagens utskott att de beaktar och analyserar frågorna ur ett könsperspektiv. Det fru Friggebo säger låter mycket sympatiskt, herr talman, när det gäller den enskildes makt. Birgit Friggebo argumenterar för ett förslag som låter förledande sympatiskt. Men det är skillnad på enskilda och enskilda beroende på var i den sociala rangskalan man råkar vara född eller var i samhällets sociala motsättningar och konflikter man står. Det är skillnad på att öka makten för en högavlönad direktör eller en stor aktieägare och att öka den för lågavlönad anställd eller en arbetslös. Jag är för att öka de enskildas makt i de sociala skikt där de enskilda människornas makt måste öka, men jag är mot att öka enskildas makt i överklassen och i de eliter där maktutövningen tvärtom borde försvagas och minska.
Herr talman! Det är litet lustigt om den enda fråga som skall regleras i riksdagsordningen och som vi riksdagsledamöter skall ta hänsyn till när vi behandlar regeringens propositioner och motioner är jämställdhet. Som brev på posten kommer dagen efter krav på att man också skall titta på saker ur regional synpunkt och alla möjliga andra synpunkter. Kenneth Kvist är fel ute när det gäller verktygen för att åstadkomma en ökad jämställdhet. Han kan göra en anmälan till konstitutionsutskottet om att man skall granska alla regeringens propositioner och titta efter om de tar upp jämställdhetsperspektivet. Det ger säkert större effekt. Sedan till frågan om den enskildes perspektiv och ökande av den enskildes makt. I den motion som vi vill bifalla finns det inte ett ord om att det skall vara vissa typer av enskilda människor som skall få sin makt utökad. Det gäller enskilda människor över huvud taget. Arbetslösa människor finns i alla skikt av samhället i dag. Men min tro är att det genom den massarbetslöshet vi har just är de människor som har den svagaste positionen som riskerar att nästan för alltid hamna utanför arbetsmarknaden. Jag vill gå så långt som att säga att det är det samlade regelsystemet och den inlärda hjälplöshet som detta har byggt upp som gör att de inte kan ta sig ur denna förtvivlade situation.

Herr talman! Birgit Friggebo hänger upp sig på sakens formella sida. I motionen heter det att man skall ge talmanskonferensen i uppdrag att pröva frågan om att införa en övergripande tilläggsbestämmelse i riksdagsordningen enligt vilken utskotten får i uppdrag att beakta jämställdhetsperspektivet inom sina områden. Om nu talmanskonferensen kommer fram till en annan teknisk lösning, t.ex. liknande det allmänna kommittédirektivet, är det en underordnad fråga. Det viktiga är saken faktiskt, nämligen att jämställdhetsfrågorna belyses och klargörs. Jag tycker alltså att folkpartimotionen är mycket sympatisk. Det som gör att jag inte kan biträda den rakt av är just detta att det är skillnad på enskilda och enskilda i klassamhället. Enligt min uppfattning kan vi inte säga att man rakt över skall öka makten för enskilda individer. Vissa individer i det här samhället har ett övermått av makt, andra - de flesta - är däremot alldeles för maktlösa. Det är dem detta gäller. Kanske en närmare kommunikation kan leda oss närmare varandra i denna fråga.

Herr talman! Jag håller med om mycket av det som Catarina Rönnung säger i början av sitt inledningsanförande om villkoren för politiken, synen på kollektiv och individer osv. Där har vi ganska mycket samsyn. Men jag kan inte förstå den fortsatta argumentationen, och då fäster jag mig inte vid vilket fortskaffningsmedel som Catarina Rönnung inbillar sig att jag har när jag står i talarstolen eller i min bänk, eftersom hon tror att jag har något annat redskap för förflyttning. Jag tänker på inkonsekvensen i Catarina Rönnungs anförande. Utredningar och propositioner skall alltså ha jämställdhetsperspektiv, enligt vad som anges i särskilda beslut, trots att det finns en allmän programskrivning i regeringsformen. Då vore det väl logiskt och konsekvent att också riksdagens utskott gör motsvarande analyser i sina skrivningar kring motioner, propositioner osv. som utskotten har att behandla. Detta är väl inte så märkligt. Om det sedan skall regleras i riksdagsordning eller på annat sätt är framför allt ett utredningsuppdrag till talmanskonferensen hur detta direktiv skall konkretiseras. Men det är ju sakfrågan som är det avgörande. Herr talman! Jag vill också bara notera att utskottstaleskvinnan här säger att om det saknas jämställdhetsperspektiv i propositioner skall regeringen kritiseras. Jag ser därmed att jag kommer att få en betydande majoritet för den anmälan som jag avser att göra av de propositioner som jag har granskat i detta avseende.
Herr talman! Catarina Rönnung sade att hon förväntade sig konkreta förslag från regeringen beträffande bl.a. Demokratiutvecklingskommitténs förslag. Men när det gäller de flesta av de förslag som finns refererade i betänkandet - folkinitiativ till kommunal folkomröstning, direktvalda lokalorgan, medborgerlig motionsrätt - har vi i utskottet ju redan fått uppgifter från regeringen om att man inte kommer med några förslag. Så det blir väl inte särskilt mycket konkret. Det var ett intressant resonemang som Catarina Rönnung förde när det gällde tilltron partierna och kontakterna med väljarna. Hon refererade också till Statsvetaren Pettersson har påpekat att partierna över huvud taget inte finns med som krisbransch när man skall utreda demokratin i Sverige. I stället flyr man till internationaliseringen av ekonomin, Europeiska unionen, det nya medielandskapet och förändringar i den offentliga sektorn. Det vore bra om Catarina Rönnung tog ett litet samtal med Göran Persson och bad honom att komplettera utredningsdirektiven. Jag är alldeles övertygad om att om man skall komma längre måste de enskilda människorna få en större makt över sin egen vardagliga tillvaro. Vår motion har precis det perspektivet. Man talar om arbetslivet, skolan, boendet och de offentligt finansierade tjänsterna. Jag tror nämligen inte att vi klarar av att ha dessa stora system som gör att alla människor kan känna sig trygga. Då måste den direkta demokratin - dvs. att människor själva får möjlighet att ha ett stort inflytande på sin vardag - vara räddningen.

Herr talman! Det är nog riktigt att alla partier har bekymmer, och det är partiväsendet som är vår stora krisbransch, kan man säga. Det är också riktigt att vi har samma uppfattningar om det. Men vi drar ju helt olika slutsatser. Det är intressant att notera att Göran Persson över huvud taget inte har det här perspektivet om att partierna och därmed den representativa demokratin är en jättelik krisbransch med i direktiven för sin utredning. Hos oss försöker vi dra slutsatser. Ett perspektiv är då att den enskilde skall kunna styra mer själv och inte bara vara beroende av andra. Catarina Rönnung sade i ett tidigare inlägg att vi i Folkpartiet inte har pekat på hur det skall gå till när man skall öka den enskildes inflytande. Tanken är ju att man har en generell bestämmelse i utredningsdirektiven att varje utredning skall ha det här perspektivet och titta efter hur de inom sitt utredningsområde kan öka människors enskilda makt. I en del utredningar går det över huvud taget inte, eftersom det inte handlar om sådana frågor, medan det i andra är viktiga och centrala frågeställningar som bör upp på bordet. Detta är ett medel, en teknik, för att fokusera alltmer på att den enskilde måste bli myndighetsförklarad i Sverige.

Herr talman! Att EU-frågorna redan nu har stor betydelse för Sverige och för arbetet i riksdagen framgår bl.a. av att vi i dag har diskuterat Amsterdamfördraget. I takt med att samarbetet mellan EU-länderna fördjupas och i takt med att alltfler länder ansluter sig till EU kommer frågorna alltmer att dominera riksdagens arbete. Av den anledningen är det viktigt hur EU-arbetet är organiserat och hur det hanteras av Sveriges riksdag. I den nuvarande organisationsmodellen går allt i princip via EU-nämnden och EU-nämnden fungerar som en samtalspartner visavi regeringen. Visserligen har utskotten möjlighet och skyldighet att följa hanteringen av frågor inom utskottets verksamhetsområde, men det innebär trots allt att ledamöternas inflytande och utskottens möjligheter att påverka den förda politiken begränsas. Inflytandet, som jag ser det, är begränsat till de fåtal ledamöter som återfinns i EU-nämnden. Enligt min mening måste riksdagen flytta fram sina positioner via utskotten. Det är därför jag i motion K311 föreslagit att EU-frågorna i fortsättningen skall hanteras av respektive fackutskott och att EU-nämnden läggs ned. Utskottets bedömning är att det pågår en diskussion under talmanskonferensen - det finns också en arbetsgrupp - och att man skall avvakta det vidare arbetet. Enligt min mening är det inte tillräckligt. Vi måste föra in den här frågan om hur ärendena hanteras, organiseras och leds inom det arbete som riksdagen utför. Av den anledning föreslår jag att riksdagen bifaller min motion. Jag ansluter mig alltså till reservation

Herr talman! Jag har för Miljöpartiets räkning skrivit en reservation i det betänkande som vi nu behandlar, KU5. Den handlar om riksdagens organisation för behandling av EU-frågor. Det är en fråga som vi i Miljöpartiet har drivit under några år, dvs. sedan Sverige blev medlem i EU. Som jag ser det är EU inte en demokratisk organisation med en demokratiskt vettig uppbyggnad, men det hindrar inte att vi i rimlighetens namn borde försöka göra det bästa möjliga av situationen genom att försöka organisera den svenska riksdagens EU-arbete på ett så öppet och demokratiskt vettigt sätt som möjligt. Det görs inte i dag genom den hantering som vi har, där nästan allting läggs på EU-nämnden. Nu har vi kanske i och för sig börjat en liten utveckling där utskotten får och tar fler initiativ och är med i processen något mer. Men detta borde utvidgas betydligt utöver vad som sker i dag. Jag tycker att utskotten borde hantera samrådet direkt med berörd minister inför ministerrådsmötena. Jag tycker att det borde vara en riksdagsdebatt före varje ministerrådsmöte som diskuterar frågorna. Man borde också ha möjlighet att lägga fram förslag innan respektive minister reser ned till Bryssel. Nu pågår det faktiskt ett arbete, som KU skriver, under talmanskonferensen och talmannens ledning om en förändring precis i den riktning som vi i Miljöpartiet faktiskt har förordat. Jag tycker att det känns väldigt positivt. Jag hoppas verkligen innerligt att det här arbetet ros i land. Det känns roligt att det har påbörjats och att droppen har urholkat stenen åtminstone en bit på väg. I det läget tycker jag också att det vore rimligt att KU stödde motionen och på så sätt gav sitt stöd till den process som har påbörjats. Därför har jag också skrivit en reservation angående den motion som finns. Den andra reservationen om ökat medborgarinflytande är en mycket intressant ideologisk fråga. Jag kan stödja den i viktiga delar. Jag skulle vilja se betydligt mer av ett ökat brukarinflytande t.ex. i det som Birgit Friggebo tog upp, nämligen skolor, daghem, boendemiljön och ökade möjligheter för människor att vara med och påverka sitt vardagsliv. Men som reservationen och motionen är skriven handlar det inte bara om det. Det handlar om hela det politiska fältet. I klartext handlar det om en avpolitisering av samhället i ganska stor utsträckning. Jag kan inte få det att gå ihop med de gamla socialliberala värderingar som finns i Folkpartiet. Däremot kan jag tänka mig att det är mer rumsrent och rimligt att kräva detta inom den mer extrema högern. Demokratin är ju ofta den fattiges enda ko. Det finns ett talesätt om det. Om man verkligen vill öka vanliga människors möjligheter att påverka sin egen vardag skall man dels gå den väg som jag pratade om tidigare, dels öka möjligheterna att vara med och påverka i de fungerande demokratiska beslutsprocesserna i den kollektiva organisationsform som kallas demokrati. På den punkten verkar det tyvärr inte som om Folkpartiet och Moderaten har några idéer. Det tycker jag är synd. Vi i Miljöpartiet har lagt fram rader av sådana idéer som skulle kunna komplettera och läggas till ett ökat direkt inflytande för människor i vardagslivet. På så sätt skulle man få igenom en decentraliserad politik som faktiskt utgår från den enskilda människan men som samtidigt stärker det demokratiska systemet och det demokratiska samhället, i stället för att skapa något slags extrem ultraliberalism där man struntar i varandra. Jag vill därför ganska bestämt avslå den motion som finns från Folkpartiet och den reservation som Folkpartiet och Moderaterna har skrivit ihop sig om. Jag tror att Folkpartiet kanske inte har tänkt riktigt färdigt i den här frågan. Men jag kan också hålla med Catarina Rönnung om att de borde ha haft tid på sig.
Herr talman! Det var faktiskt ordvalet hos Peter Eriksson som gjorde att jag begärde replik. Han säger att det inte finns några förslag om att stärka demokratin från Folkpartiets sida. Just nu håller vi i utskottet på att behandla ett tjockt betänkande om den kommunala demokratin. Både Miljöpartiet och Folkpartiet har många gemensamma förslag om hur man mer lokalt skulle kunna stärka medborgarnas inflytande över vad som händer i deras boendeområde. Så det där var en kraftig överdrift. När det gäller övriga förslag för att stärka den enskildes inflytande gjorde den regering som jag satt med i för några år sedan väldigt mycket på den fronten. Man gjorde mycket när det gällde möjlighet att välja skola, när det gällde husläkarsystem, när det gällde avskaffande av läkarköer. Det gjorde man just för att stärka den enskildes ställning så att han eller hon kunde få ett bättre liv. Peter Eriksson säger också att vi ägnar oss åt en avpolitisering, precis som om politisering av enskilda människors vardag och liv skulle vara något mål i sig. Politiseringens mening är att vi skall ha kollektiva skyddssystem. De skall gå in när den enskilde har misslyckats eller inte kan ta vara på sig själv. Men att ha som förstahandsalternativ att politiker och politiseringen skall sköta och styra människors liv tycker jag är en mycket konstig utgångspunkt, framför allt från ett parti som anser sig vara ett decentraliseringsparti. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att när det gäller just arbetsmarknaden och människors möjlighet och vilja att kunna försörja sig själva har politiseringen inom arbetsmarknadspolitiken och oviljan att ta itu med det regelsystemet faktiskt blivit den fattiges fiende.
Herr talman! Jag tror att det finns flera områden där Birgit Friggebo och jag kunde bli alldeles överens om att de kollektiva lösningarna inte har varit lyckade och att man bör föra ned mer makt i vardagsnära situationer. Det sade jag också i mitt tidigare anförande. Men just tanken att det här bör gälla generellt som princip över hela det politiska området är inte riktigt genomtänkt. Det finns ju å andra sidan också viktiga områden som inte kan föras ned på det sättet. Där bör man stärka vanliga människors möjlighet att påverka den demokratiska beslutsprocessen i stället för att avpolitisera. I några fall - det skall jag ge Birgit Friggebo rätt i - är vi överens om det arbete som bedrivs i KU. Men jag tycker ändå att Folkpartiet borde kunna komma betydligt längre om man verkligen menar allvar med att man vill stärka vanliga enkla människors ställning i samhället.

Herr talman! Man kanske kan säga så, Catarina Rönnung, att det har varit praktiskt, eller åtminstone var praktiskt när Sverige blev medlem i EU, att vi hade den här organisationen och att praktiskt taget alla frågor i EU-sammanhang sköttes av EU-nämnden i riksdagen. Men i dag när så vansinnigt många viktiga frågor beslutas i EU-sammanhang är det här inte en praktisk organisationsform. Skall riksdagen ha en hygglig möjlighet att påverka måste faktiskt de som är duktiga inom ett område och som kan sina politiska områden vara med. Då måste hela riksdagen och alla utskotten vara med. Miljöpartiets syn är inte att man helt och hållet skall lägga ned EU-nämnden. Det kan finnas kvar en EU-nämnd i övergripande frågor, t.ex. när det skall skrivas nya fördrag. Motionen är relativt begränsad, men den uttrycker ändå en huvudidé i det som vi ser för att stärka den demokratiska beslutsprocessen i riksdagen när det gäller EU-frågor. Den stämmer väl överens med vad vi tycker och därför har vi stött den, även om det är en enskild motion från moderaterna.

Herr talman! Vi har faktiskt från början föreslagit att EU-nämnden skulle kunna vara kvar för övergripande frågor. Jag är väldigt glad om vi kan komma fram till en samsyn i den här frågan. Det skulle verkligen innebära en förbättring. Jag känner mig stolt och glad över att vi har drivit denna fråga och över att den tycks gå åt vårt håll. Jag hoppas att Catarina Rönnung inte missunnar mig det.